Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Fastän det kan verka utförligt undviker statsrådet kärnpunkten i min fråga: Är materialet Världen i förskolan verkligen lämpligt som vägledning för och fortbildning av förskollärare i deras viktiga uppgift att orientera 3-6-åringar om omvärlden? Om inte, vill statsrådet då medverka till att statliga anslag och statlig medverkan dras in? Vi har i vårt land en betydande värdegemenskap över och tvärsigenom de politiska partierna, som väl räcker till som underlag för de kunskaper som förskolebarn kan väntas tillägna sig. Världen i förskolan innehåller också delvis vettiga övningar, hänvisningar till allmänt erkända pedagoger och belysande exempel — sådant som kanske kan behövas för mindre erfarna förskollärare. Men överallt finns försåtliga inslag som — om de verkligen utnyttjas — är ägnade att skada känsliga småbarn, i varje fall att leda deras fantasi i viss riktning. De är uttryck för en och samma politiska inställning — en inställning som inte jag, och knappast heller statsrådet Andersson, delar. Materialet avslöjar bitvis också en generande brist på de enklaste kunskaper om nationalekonomiska sammanhang. För förskollärare med känsla för sin egen integritet måste materialets förenklingar och generaliseringar kännas besvärande. Och för små barn är exemplen för det mesta oanvändbara. Det kan var och en med elementära insikter i pedagogik och barnpsykologi förstå. Omdömeslösheterna i materialet är många och lätta att exemplifiera. En är det sammelsurium av dagar värda att fira som statsrådet refererar till i sitt svar. Vi kanske skall vara tacksamma för att Jesu Kristi födelsedag faktiskt finns med, vid sidan av skolans dag i Indonesien, Zimbabwes nationaldag, trädplanteringsdagen i Lesotho och gurun Nanaks födelsedag — många andra firardagar att förtiga. Naturligtvis firar man på dagis — och skall så göra — dagar som är viktiga för barnen, för ett barn också. Men denna förslagslista kan i sin missriktade ambition få mindre omdömesgilla förskollärare att, i bästa fall, tråka ut barnen och reta deras föräldrar. Materialet är tråkigt, också för vuxna, och mycket retfullt för i vart fall borgerligt sinnade föräldrar. Men det sämsta är att det är dålig och ganska omöjlig pedagogik för småbarn. En annan tvivelaktig punkt, som statsrådet tar upp i sitt svar, är den s.k. fredsfostran. Ett exempel på försåtliga formuleringar och insinuationer är: Militären och lottorna säger att de arbetar för freden. I fråga om vapenexport står namngivna familjer under rubriken Dödens krämare. Det enda som föräldrar och förskollärare som deltar i cirklarna får sig till livs om en internationellt känd svensk som Alfred Nobel är epitetet Dynamitkungen under rubriken Dödens krämare och svenska Zaharoffs. Statsrådet vet väl vem Zaharoffs var — han är mycket utförligt behandlad i materialet. Hur skall förskolebarn kunna smälta ord och uttryck som terrorbalans, overkill-kapacitet, fenoxisyror och neutronbombens verkningar? Ett fortbildningsmaterial måste förväntas avsätta spår i den praktiska pedagogiken, eller hur? Det kan inte vara helt avsett för vuxnas uppbyggelse. Helt horribla är också de exempel som först direkt vädjar till barnens erfarenheter men sedan kastar loss på ett befängt sätt. Jag kan inte neka mig ett citat: Dina jeans Vi svenskar förbrukar också mycket textilier. Vi köper kläder för nästan 20 miljarder kronor om året. Bl.a. köper vi 12 miljoner par jeans till ett värde av nästan 2 miljarder kronor. Jag undrar vad 2 miljarder har för innebörd för en femåring. Det står vidare följande: Jeans tillverkas av bomull. Det växer ingen bomull i Sverige. Viimporterar den. För att göra ett par jeans går det åt två kilogram råbomull, och för att få ihop två kilogram råbomull måste man plocka en odlingsyta som är tio kvadratmeter. Anders har tre par jeans. Hans jeansplantage är då 30 kvadratmeter. I Anders förskolegrupp är det 15 barn. Tillsammans har de 68 par jeans. Deras jeansplantage är 680 kvadratmeter stort. Det står att det tillverkas 12 miljoner par jeans om året och att det finns över 200 olika märken. Man skriver att jeansindustrin är lönsam för jeansfabrikanterna, men inte för bomullsplockaren. Ali plockar bomull i Turkiet. För varje kilo bomull han plockar tjänar han 23 öre. På dina — ordet ”dina” används här igen — jeans som kanske kostar 250 kr. tjänar Ali alltså bara 46 öre. Vart går alla de andra pengarna? Den största delen av pengarna går till de 15 stora multinationella företag som styr ca 90 96 av all handel med bomull. Alla de tiotals miljoner människor världen runt som dagligen arbetar med bomullen har ingen makt över prissättning och lager. De 15 stora företagen bestämmer, och de ägs av banker och finansgrupper i bl.a. USA och Japan. Detta är ett exempel på att man kastar loss från exemplet i början om barns jeans. Men vad skall en mamma säga till sin fyraåring som vägrar att ta på sig sina jeans? Och hur skall hon försvara att hon inte dricker tanzaniskt kaffe, som finns att köpa i solidariska handelsbutiker? Jag skall avstå från att utveckla frågan med kaffet, men det är ett ganska intressant kapitel. Tett fritt land får vem som helst skriva och saluföra vad som helst, men det är direkt upprörande att man i ett snävt ekonomiskt klimat — snävt också för socialoch skolmyndigheterna — med statliga och kommunala medel betalar dessa studiecirklar, som i vissa olyckliga fall kan få rent negativa verkningar. ”Det finns dom som menar att barnen är för små för det här med internationella perspektiv”, står det i materialet. För de perspektiv som studiematerialet tecknar är barnen absolut för små. Men internationella utblickar kan och bör naturligtvis förskollärarna ge barnen i en omfattning som barn har möjlighet att tillgodogöra sig och med den allsidighet som förhoppningsvis skall gälla också i förskolan. Det är direkt stötande att ett sådant ensidigt material som det här understöds av allmänna medel och backas upp av socialstyrelsens högsta chef. Materialet är ensidigt när det presenterar i-länderna som utsugare av u-länderna, transnationella företag som de riktigt stora bovarna och önskvärdheten av en annan sorts försvar än det som vi har i vårt land, etc. Det kan inte ha undgått socialministern att Världen i förskolan har utsatts för stark kritik, och det inte bara av oss moderater. Min fråga kvarstår — det är över fem veckor sedan den ställdes: Har måhända statsrådet under tiden vidtagit några åtgärder i den riktning jag antyder, eller skall studiematerialet också i fortsättningen utgöra underlag för obligatoriska studiedagar för förskollärare?

Herr talman! Vi befinner oss i den situationen att den absolut övervägande delen av barnomsorgen och förskoleverksamheten bedrivs i samhällets regi. Det finns väldigt små möjligheter för föräldrarna att välja alternativ när det gäller barnomsorgen. Från moderat håll har vi kritiserat detta förhållande vid åtskilliga tillfällen. När vi nu har ett sådant system som vi har — och valmöjligheterna alltså är mycket små — menar vi att det måste vara speciellt viktigt att man vid utarbetandet av det pedagogiska innehållet och vid den information som bedrivs inom ramen för förskolan och deltidsförskolan verkligen tar hänsyn till de olika principiella uppfattningar som föräldrarna har. Det gäller framför allt när känsliga frågor skall presenteras för barnen. Detta är ganska naturligt. I och med att valfriheten är begränsad måste man absolut lägga större vikt vid lojaliteten mot föräldrarnas önskemål och synsätt. En förälder har ju ingen möjlighet att hitta en alternativ barnomsorg i vårt samhälle. Det är bl.a. mot den bakgrunden jag har ställt min interpellation och min fråga till socialministern om det aktuella materialet. Gunnel Liljegren har pekat på bristerna i materialets pedagogiska innehåll och klargjort hur vi ser på vikten av ett pedagogiskt riktigt material för barnen. Det åberopade materialet är mycket kvalificerat och har ett omfattande faktaunderlag, som är ensidigt och som måste vara mycket svårt för barnen att förstå. Herr talman! Jag vill redan inledningsvis citera en del ur de aktuella böckerna, och jag börjar med Världen i förskolan. Under rubriken Den röda tråden — och det är i och för sig riktigt att tråden i de här böckerna är röd — står det bl.a.: ”Här ber vi dig att skaka av dig en del av dina gamla kunskaper i historia och se på världen ur ett lite annorlunda perspektiv.” Redan detta är ganska märkligt. I undervisningen av barn i förskolan, som i och för sig inte har några kunskaper i viktiga frågor av den här typen, skall man säga att de skall ”skaka av sig” sina kunskaper och sedan se världen i ett annat perspektiv. Jag förmodar att skrivningen riktar sig till förskolepersonalen, men det är ändå en mycket märklig uppmaning. Under rubriken Världen i krig har man tagit en ungersk forskare som garant för att det är västvärlden som har stått för krigen och att det i första hand är USA, England och Frankrike som aktivt har deltagit i olika krigssituationer. För att ge sin syn på de vanligaste krigen presenterar man dels befrielsekrig, dels inbördeskrig och dessutom andra tvister och konfliktsituationer. Man kan fråga sig hur barn upp till sex år skall kunna se någon skillnad mellan befrielsekrig och inbördeskrig. I materialet sägs att krigen i Algeriet, Vietnam och Angola är befrielsekrig, under det att det krig som för närvarande pågår i Etiopien är ett inbördeskrig. Varför gör man en sådan distinktion? Vilka uppfattningar ligger bakom detta sätt att presentera de olika konflikterna för barn i förskoleåldern? Under rubriken Rustning till döds står det: ”USA vill rusta ryssarna på knä. USAs taktik gentemot Sovjet har sedan 50-talet varit att tvinga Sovjet att lägga ner väldiga summor på försvaret — till nackdel för annan viktig civil utveckling.” Så presenteras alltså det amerikanska systemet. Beträffande det sovjetryska systemet går framställningen ut på att det är USA som tvingar ryssarna att rusta och att Ryssland, trots att det är ett fattigt land, måste möta den amerikanska krigsaggressionen. Man kan verkligen fråga sig vilken historiebeskrivning som ligger till grund för denna presentation av världsförhållandena för barnen i förskolan. Om vi övergår till presentationen av det svenska försvaret finner vi följande under rubriken Svenska vapen: ”Men Sveriges störste vapenhandlare just nu är förmodligen den fd börsmäklaren Erik Penser. Han är den ledande mannen i den sk Pensergruppen som äger många aktier i Investment AB som är den störste ägaren av Bofors. Andra aktieägare i Bofors är tex SAF och SIF, och märkligt nog även Karolinska Institutet och Svenska Kyrkan — — —. På det här sättet presenterar man det svenska försvaret, som om det skulle vara en lekstuga för 18 privatpersoner. Här finns över huvud taget ingen redovisning av syftet med det svenska försvaret, inte heller någon uppgift om hur vapenexport och vapentillverkning regleras eller om att det faktiskt är i denna kammare som beslut om försvaret och dess inriktning fattas. Det är skrämmande att man försöker indoktrinera barn i förskolan genom att presentera de verkligt svåra problem som gäller krig, fred och nedrustning på ett så lättvindigt och felaktigt sätt. I detta sammanhang vill jag också fråga: Skall man fira Lenins födelsedag i anslutning till fredsfostran? Var Lenin fredsmäklare? Var det inte snarare så att Lenin kanske var en av dem som bidrog till händelser där det största antalet människor omkommit, mördats eller på annat sätt röjts ur vägen? Är det inte utifrån de leninistiska teorierna som vi har den största diktaturen i världen i dag och den starkaste militärmakten, byggd på diktatur, i dag? Och Lenin skall man fira inom ramen för fredsfostran i svensk förskola! Och detta utifrån ett material som har betalats av socialstyrelsen och rekommenderas av socialstyrelsens chef! Under rubriken Gifter beskriver man bekämpningsmedel till döds. Det är ren skrämselpropaganda. Vi är i den här kammaren medvetna om att vi skall begränsa användningen av bekämpningsmedel. Men vi är också medvetna om att man måste ha sådana i olika sammanhang. Det säger man ingenting om i det här materialet, utan man presenterar den moderna agrara kulturen som enbart en rovdrift utifrån giftanvändning. Hur står detta i relation till de utvecklingsländer som kämpar med försörjningsproblem och där man verkligen vet att man också där måste använda bekämpningsmedel för att kunna klara sin försörjning? Det är en mycket ensidig presentation. När det gäller synen på våra bilar vill jag också, herr talman, citera följande: ”Bilen slukar väldiga mängder energi. Bilen spränger våra städer och kväver oss med sina avgaser. Bilen skadar och dödar fler människor varje år än krigen.” Förskolepersonalen skall alltså undervisa våra barn i dessa teorier om bilen, som är en av de mest nyttiga faktorer vi har i vårt samhälle när det gäller kommunikationer. Både förskollärare och barn sätter sig i bilen och åker hem efter det att dagsverket är slut i de svenska förskolorna. Sedan fortsätter man att presentera en massa stora internationella multijättar som bygger och säljer bilar för egen vinnings skull. Det sägs vara orsaken till att vi har bilar bl.a. i vårt eget land. Man kan undra hur regeringen ser på det nyetablerade samarbetet med Volvo utifrån den här presentationen för våra förskolebarn. Detta visar hur snett man presenterar vårt samhälle och de problem som är förknippade med vissa faktorer. Och det gör man till barn som inte har möjlighet att kritiskt granska eller ta upp en sakdiskussion om dessa frågor. Jag fortsätter litet till. I stycket Lustiga affärer presenterar man det sätt på vilket våra affärsinnehavare säljer varor till kunderna i sina butiker. Under rubrik nr 1 står det att man lockar in kunderna i butikerna. Man låter sedan kunden cirkulera i butiken. Man ser till att impulsköp är bra osv. Man kan tänka sig hur Kalle, om han har en pappa som är diversehandlare i barnstugeområdet, skall möta och se på denna kritik av den svenska detaljhandeln, den svenska servicebutiken ute i ett bostadsområde. Här påstås att det bara är fråga om att illvilligt sälja varor, och man försöker sätta in detta i ett negativt sammanhang. Vidare säger man att den här maten undviker vi att köpa, därför att en del multinationella jättar står bakom. Vissa delägare i dessa företag presenteras. Man skall inte köpa Coca Cola — det visste vi i och för sig. Man skall inte köpa Gevalia, inte Kockens kryddor, inte Premiärkaffe. Man skall inte ens köpa Göteborgs kex eller O'Boy. Man skall inte köpa Gilleglass eller GB-glass. Däremot skall man gå på Konsum och handla Cirkelkaffe och produkter från Björnkulla och Wårby. Man kan också köpa mejeriernas produkter — med undantag av GB-glass. Man kan fråga sig: Vad är detta för presentation i förskoleverksamheten? När det gäller de föräldraträffar som rekommenderas skall man dricka tanzaniskt kaffe, därför att — som Gunnel Liljegren tidigare har sagt — kaffe som kommer från andra platser i världen produceras på ett annat sätt än kaffe från Tanzania. Men är då Tanzania det verkliga undret när det gäller utvecklingsländerna? Vi vet ju att landet brottas med mycket stora problem. Jag menar inte att vi för den skull skall sluta köpa kaffe från Tanzania. Men våra ungar i förskolan skall givetvis också få information om att man kan dricka kaffe från andra länder än Tanzania. Man säger också något om den svenska missionen. Man skriver bl.a.: ”Hela tiden samarbetade missionärer och handelsmän. Flera av de första ”upptäckarna” var just missionärer, t.ex. skotten David Livingstone — — —.” Så presenteras svensk mission. Men vi vet ju att missionsinsatserna är bland de mest effektiva insatser som görs i utvecklingsländerna. Vidare kritiseras multinationella företag, och det är i och för sig ganska naturligt — att döma av hela uppläggningen av boken. Kritiken framförs på precis samma osakliga grunder som det jag tidigare har citerat från boken i fråga. Sedan finns det ett avsnitt där man presenterar alternativ för överlevnad. Jag har fått den uppfattningen att det som sägs i detta avsnitt är framtiden för våra ungar i åldrarna från ett och ett halvt år till sex år. Först och främst skall man stoppa kärnkraften. Man skall ha alternativ produktion. Makten skall ligga hos gräsrötterna. Man skall ha en annan syn på teknologin. Man skall ifrågasätta frihandeln bl.a. Inte heller det här står i och för sig i överensstämmelse med det samhälle som vi har varit med om att bygga upp. Jag är inte emot att kritik framförs mot samhället också när man diskuterar förskolan. Men då skall man utgå från att det finns alternativ. Kritiken skall således inte framföras på det ensidiga sätt som är fallet i fråga om det material som här presenteras. Nr 146 Avslutningsvis noterar jag vad som står på s. 23. Man har nämligen ganska höga ambitioner. Man skall försöka lära ut vad som står i de här böckerna inte bara till barnen utan också till föräldrarna. Det står så här: ”Bland de förslag till aktiviteter med vuxna finns sådana som skall göras tillsammans med barnens föräldrar. Det är viktigt att ni försöker engagera föräldrarna i arbetet kring temat "Världen i förskolan”. Det finns annars stor risk att det ni rika, då E SR RN för förskolan försöker lära barnen omedvetet motsägs av föräldrarna. Då går inlärningsef Det var toner det från socialstyrelsen! Vad föräldrarna möjligen har med sig i bagaget när det gäller att fostra barnen är således sådant som splittrar barnen. Inlärningseffekten går alltså förlorad. Herr talman! En annan bok som varit uppe till diskussion är boken Barnens kärleksliv. Av teckningen på omslaget framgår hur det skall vara när man bedriver ”mys-pys-leken”. Barnen är avklädda. De ligger på kuddar i ett rum. De låser in sig och ber de vuxna att inte störa. Jag skall inte fördjupa mig ytterligare i det här materialet. Jag är medveten om att det för förskolepersonalen säkerligen behövs informationsoch undervisningsmaterial när det gäller de svåra och känsliga situationer med barnen som personalen har att möta. Jag delar socialministerns uppfattning på den punkten. Man kan verkligen fråga sig på vilket sätt personalen skall gå till väga och hur denna undervisning skall ske. Jag vill citera ett kort stycke ur denna bok: ”För att göra informationen så konkret som möjligt kan man teckna och rita om sexualitet och kärlek, om samlag och om hur män och kvinnor ser ut. Man kan rita av varandra på stora spännpapper på golvet och sätta ut namnen på kroppens olika delar. Använd också rollekar för att åskådliggöra olika frågor kring samlevnad och könsroller.” Jag frågar mig, herr talman och de ärade kammarledamöter som sitter här, om det är detta som svenska föräldrar till förskolebarn räknar med att man skall syssla med i våra svenska förskolor. Är det så att föräldrarna har uppfattningen att denna form av aktiviteter skall bedrivas i svenska förskolor skall man ha rätt att göra det. Men som jag sade inledningsvis, föräldrarna i vårt land har mycket små möjligheter att välja alternativ i barnomsorgen, och detta ställer speciellt stora krav på den barnomsorg som finns. Jag har inte fått besked av socialministern i vilken omfattning som dessa böcker har använts eller används i förskolan för närvarande. Jag tror inte att detta material används i någon större utsträckning. Jag tror trots allt att våra förskollärare och de som är ansvariga för förskolan i de olika kommunerna har ett bättre omdöme när det gäller det sätt på vilket svåra situationer skall presenteras för barnen än vad som ges vid handen i denna litteratur. Jag måste utifrån svaret fråga socialministern: Menar socialministern fortfarande att denna litteratur står i överensstämmelse med vad utskott och riksdag har sagt när det gäller fredsfostran och respekt för olika uppfattningar i känsliga värderingsfrågor? Det är faktiskt föräldrarna som i första hand har ansvaret för barnen. Detta måste respekteras inte minst i samband med 65 den allmänna förskoleverksamhet som vi har i vårt land. Jag skulle önska att socialministern vore beredd att ställa sig upp och ta avstånd från mycket av detta material. Jag vet att socialministern inte kan bedriva ministerstyre, men han kan i denna kammare ge en viljeyttring när det gäller det lämpliga i att socialstyrelsen medverkar till den form av informationslitteratur som vi nu diskuterar.

Herr talman! Jag tycker att statsrådet Andersson tar alltför lätt på den här kritiken. Om programmet genomförs innebär det ett helt nytt förhållningssätt till det stoff som förskollärare har att bibringa sina adepter förskolebarnen. Ett gott studiematerial som underlag för en kritisk debatt skall åtminstone vara sakligt välunderbyggt. Det här materialet berör många olika områden. Jag har utifrån min relativa sakkunskap försökt ge några pedagogiska och politiska synpunkter. Här berörs områden som historia, nationalekonomi och sociologi. Uppenbarligen har man inte anlitat någon som helst sakkunskap, vilket naturligtvis hade varit lämpligt. Man gör, som Göte Jonsson påpekade, ingen boskillnad mellan demokrati och diktatur. Dessutom behandlas allt svenskt synnerligen styvmoderligt. Socialministern har raljerat över avsnittet om Lenins födelsedag, men av de hundra dagar värda att fira som räknas upp har bara fyra anknytning till svenska högtider. Svenskt välstånd, det svenska välfärdssamhället, som förskolebarnens föräldrar och förfäder har skapat genom hårt arbete nedvärderas samt och synnerligen. Man frammanar snarare en känsla av skam än stolthet över att vara svensk. Patriotism och nationalism är fula begrepp. Statsrådet Andersson vet mycket väl att Jörgen Westerståhls undersökning inte minst visar att många moderata föräldrar är mycket nöjda med förskolorna och institutionsdaghemmen. Vad vi kritiserar är att de är enda alternativen, och vi påpekar att de åtminstone skall vara värdeneutrala. Det är bra att dessa problem har kommit upp till debatt. Det kan nog tänkas att med den här diskussionen som bakgrund materialet inte får större utbredning utan att det ifrågasätts — med eller utan socialministerns medverkan.

Herr talman! Jag tackar socialministern för beskedet. De som inte delar socialministerns uppfattning är intoleranta. De som inte tycker att bästa sättet att informera barn när det gäller samlivsfrågor är den metod som presenteras i boken Barnens kärleksliv, där man skall ligga på golvet och rita samlagsscener, de är intoleranta och sitter fast i ett gammalt tänkande. Det hade varit intressant om alla föräldrar som har sina barn i förskola hade hört socialministern. Tyvärr är det så att debatterna i kammaren inte når så långt. Men vi har fått det klara beskedet av socialministern att det här sättet att bedriva informationsverksamhet i förskolorna kommer att gälla om vi får en fortsatt socialdemokratisk majoritet i höstens val. De som har en annan syn när det gäller information till barn om känsliga frågor, de är intoleranta. Världen i förskolan är utomordentligt bra böcker, enligt vad socialministern påstod. Han rekommenderar dem till läsning. Men här fanns det ändå ganska stora motsatser i socialministerns påståenden. Socialministern sade att de var mycket bra som studiematerial i en studiecirkel, där man får diskutera och utbyta åsikter och uppfattningar. Men, snälla socialministern, det var ju inte det det handlade om! Det här är ett material som skall användas vid våra förskolor för barn upp till sex år, och enligt ingressen i materialet skall förskollärarna lämna sin gamla syn på historien och se på historien ur ett annat perspektiv. Sedan, när ungarna väl har fått sitt, skall man försöka informera föräldrarna — det skall då tydligen bli något slags storcirkel med utgångspunkt i detta material. Jag har inte kritiserat att man diskuterar från dessa utgångspunkter — vad jag har kritiserat är att detta är det material man utgår ifrån. Hur skall barn upp till sex år kunna delta i den formen av studiecirkeldebatt? Jag trodde faktiskt att socialministern insåg att det inte kunde bli någon särskilt meningsfull studiecirkel i förskolorna på de premisserna. Vad vi har kritiserat är det sätt på vilket detta material är uppbyggt. Socialministern sade att om moderaterna kommer till makten och till socialdepartementet blir det censur. Det har jag inte alls sagt. Jag sade tvärtom att socialministern inte kan bedriva ministerstyre. Men jag vill gärna ha en ärlig förklaring, och det fick jag också, och det är jag tacksam för. Den tror jag att många har lyssnat på. Har vi i princip en monopolförskola ställer detta stora krav på det material som myndigheter tar fram som underlag för information till barnen, som inte har möjlighet att kritiskt granska och diskutera den information de får. Herr talman! Till sist skall jag citera vad socialministern skrivit i proposition 209, Förskola för alla barn.

Herr talman! Jag inser mycket väl att socialministern har uppfattningen att den moderata förstockelsen tinar bara man kommer i närheten av socialministern. Men jag är inte säker på att socialministern påverkar mig så lätt. Jag skulle gärna delta i en sådan här konferens. Det är möjligt att jag också kan ha en del att bidra med — kanske utifrån en annan uppfattning än den som socialministern har. Jag vill slå fast att vi inte har kritiserat den kommunala förskolan och de kommunala daghemmen. Vi har sagt att vi vill ha alternativ — det är stor skillnad. Socialministern drar nu benet ur det klaver som han först trampade i. Socialministern sade ju att han rekommenderar det här materialet till läsning. Socialministern sade också i det senare fallet att det inte är meningen att detta skall användas för att informera barnen. Visst är det meningen. Det står t. 0. m.: ”Bland de förslag till aktiviteter med vuxna finns sådana som skall göras tillsammans med barnens föräldrar. Det är mycket viktigt att ni försöker engagera föräldrarna i arbetet hemma men även i förskolan. Det finns annars stor risk att det ni försöker lära barnen omedelbart motsägs av föräldrarna.” Det står klart i boken att avsikten är att informera barnen. Jag har inte sagt att barnen inte skall ha information och presentation. Men om detta skall ske, skall det ske på ett riktigt och objektivt sätt i den mån barn i den åldern har möjlighet att tillgodogöra sig också ett objektivt material. Det är en stor skillnad i förhållande till det material som det här är fråga om. Det är detta vi har kritiserat. Jag är emellertid nöjd med beskedet från socialministern, att socialministern anser att materialet i och för sig är positivt och bra. Socialstyrelsen har faktiskt på olika sätt rekommenderat dessa böcker för förskolan. Jag har ifrågasatt lämpligheten av att socialstyrelsen bidrar till och rekommenderar ett material som är så tendentiöst och som innehållsmässigt kan uppfattas som rent felaktigt av många föräldrar.

Herr talman! I slutet av april presenterade regeringen sin kompletteringsproposition inför budgetåret 1985/86. Från borgerligt håll betecknades den som en ännu större skrytvals än finansplanen i januari. Trots en kraftig försvagning av utrikeshandeln under årets första kvartal räknade regeringen upp det förväntade överskottet i handelsbalansen för hela året och vidhöll att bytesbalansen i stort sett skulle förbli i jämvikt. Fastän priserna stigit med 2,3 20 under årets tre första månader höll finansministern fast vid föreställningen att inflationen skulle stanna vid 3 96 för hela året. Dessa och många andra orimligheter påtalades i de borgerliga partimotioner som väcktes med anledning av kompletteringspropositionen. Där förordades också en finanspolitisk åtstramning med hjälp av nedskärningar på statsbudgetens utgiftssida. Men innan finansutskottet ens hade hunnit börja diskutera sitt ställningstagande, var det dags för ett nytt panikpaket, som bekräftade att Sverige inte är på rätt utan på fel väg. Riksbanken genomförde en kraftig räntehöjning, och regeringen följer nu efter med kreditrestriktioner, förhöjda likviditetsindragningar från näringslivet, skattehöjningar och — faktiskt — vaga utfästelser om vissa besparingar på utgiftssidan. Den så brådstörtat avlämnade proposition 217 komplicerar naturligtvis riksdagens redan mycket kärva arbetsläge. Behandlingen underlättas inte av att aktstycket har karaktär av ett tunt stencilerat häfte. Egentligen skulle det ha behövts en re-reviderad finansplan, där regeringen ändrade sina skönmålande prognoser och angav vad det senaste åtgärdspaketet skulle få för effekter på den ekonomiska utvecklingen. Det blir inte särskilt svårt för oss moderater att ta ställning till de konkreta förslagen i propositionen. De innebär ju alla mer av det slags ingrepp som är orsaken till att Sverige befinner sig i kris. Men när nu regeringen inte gjort någon analys av vad förslagen kommer att betyda för utvecklingen av bytesbalans, konsumentpriser, arbetslöshet och budgetunderskott, måste vi inom oppositionen få rimlig tid på oss för den uppgiften. Det akuta problem som utlöste krisen och det nya panikpaketet är försvagningen av utrikeshandeln, som naturligtvis har samband med att den jämfört med konkurrentländerna höga inflationstakten i Sverige snabbt försämrar vårt konkurrensläge och vårt kostnadsläge. I en sådan situation kan inte ens en kraftig kreditpolitisk åtstramning innebära annat än hjälp för stunden. Tyngdpunkten måste läggas på finanspolitiska åtgärder av det slag som vi från borgerligt håll länge krävt men som regeringen inte kan förmå sig till — i synnerhet inte så här nära inpå valet. T.o.m. april i år steg priserna med 2,7 70. Enbart vidtagna och föreslagna ränteoch skattehöjningar höjer konsumentpriserna med bortåt 1 procentenhet. Därtill kommer övriga prishöjningar, bl.a. till följd av statstjänstemannakonflikten. Allt talar för att inte bara regeringens 3-procentsmål utan också konjunkturinstitutets prognos om 3,7 76 prisstegring för hela året kommer att nås redan nu i maj. Att krampaktigt hålla fast vid 3-procentsmålet för inflationen är lika skadligt som att ständigt i besvärjelseform upprepa talet om en 5-procentsram för lönehöjningarna, trots att det sedan länge stått klart att lönerna kommer att stiga betydligt mer i år. På den statliga sidan blir med gårdagens uppgörelse löneökningen 5,8 96 1985. Men vad värre är — till nästa år är löneöverhänget nästan 6 76. Detta alltså redan innan 1986 års avtalsförhandlingar har påbörjats. Regeringen har därmed misslyckats med lönepolitiken på sitt eget område både i år och nästa år. Mera realistiska bedömningar av prisoch löneutvecklingen måste göras, om vi skall få en hållbar grund för bedömningen av budgetutfallet och behovet av offentliga utgiftsnedskärningar. De förslag i den riktningen som aviserats förefaller mest motiveras av strävan att ytterligare någon tid kunna hålla liv i förutsägelsen om ett minskat budgetsaldo nästa år. Men det är självfallet de realekonomiska verkningarna som är de viktiga. Endast genom att via utgiftsnedskärningar minska budgetunderskottet kan vi varaktigt dämpa inflationen, sänka räntenivån och lägga grunden för måttfulla löneavtal, som i förening med marginalskattesänkningar ger bästa möjliga reallöneutfall för löntagarna. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat motivera, varför vi moderater inte kan tänka oss en längre gående förkortning av motionstiden än till tisdagen den 28 maj, samtidigt som jag beklagar att ännu en dåligt motiverad proposition ytterligare komplicerar riksdagens redan hårt pressade arbetsschema. Jag yrkar att motionstiden fastställs till tretton dagar.

Herr talman! Genom diskontohöjningen om 2 96 och förslagen i proposition 217 har helt andra förutsättningar skapats för Sveriges ekonomi än vad som förutsågs i kompletteringspropositionen och i oppositionens motioner i anslutning till denna. Hårt trängda barnfamiljer, lantbrukare och småföretagare inser i dag att det kommer att bli ännu svårare att få ekonomin att gå runt. Inflationsmålet om 3 96 för helår har redan efter fyra och en halv månad överträffats, vilket kan leda till ytterligare kompensationskrav utöver dem vi redan känner till och automatiska kostnadsökningar för statsbudgeten. Med en skärpning av inflationstakten kommer vår industri att få allt svårare att konkurrera på den internationella marknaden. I dag är det Italien och Sverige som konkurrerar om ledarskapet i inflationsligan — ett föga smickrande tillstånd. Situationen har heller inte stabiliserats efter förra veckans chockingripanden. Vi har ännu inte sett någon slutlig reaktion på den gångna nattens avtalsuppgörelse. Vad vi kan konstatera är att förra veckan var svenska kronans ställning fortsatt svag. Det är bara att hoppas — det är en svag förhoppning — att den skall kunna gå upp igen när vi har fått det lugnare på arbetsmarknaden. Det är mot denna bakgrund rimligt att riksdagen verkligen får tid på sig att samla sig ett resolut tag för en bättre ekonomisk politik. Den politiken måste bygga på ett sparande som ger utrymme till framtidssatsningar för fler jobb, social grundtrygghet och regional rättvisa. Centerpartiet anser det vara rimligt att riksdagspartierna ges tillräcklig tid att analysera den uppkomna situationen, så att de därefter kan formulera sina politiska alternativ. Det är viktiga frågor som står inför sin lösning. Mot denna bakgrund tillstyrker jag det i kammaren framförda yrkandet om att motionstiden skall utsträckas t.o.m. den 28 maj.
Herr talman! I den proposition som nu skall bordläggas envisas regeringen med att säga att den grundläggande bilden av det ekonomiska läget är ljus. Regeringen måste ha blivit bländad av den bild man själv målar. Verkligheten är nämligen en annan.

När regeringen trots detta skrev om den ljusa bilden i den aktuella propositionen var vårt land till yttermera visso indraget i en storkonflikt på arbetsmarknaden. Regeringen försöker betvinga denna dystra verklighet med ord. Det kommer naturligtvis inte att lyckas. Förslagen i den proposition som regeringen nu presenterar blir i stället oavsiktligt ett bevis för att den bild som folkpartiet har givit av läget är korrekt. Regeringens motivering för förslagen är att det går åt rätt håll — för fort. Därför måste man bromsa. Det låter som ett dåligt skämt. Säg det till barnfamiljen som lever på marginalen, säg det till den som måste göra slut på besparingarna, säg det till den som gått arbetslös månad efter månad! De åtgärder som föreslås i propositionen gör livet ännu svårare för dem. Förslagen i propositionen är inga dåliga skämt — de är bara dåliga. Regeringens ekonomiska politik har dagsländan som förebild. För bara en knapp månad sedan skrev finansministern i den reviderade finansplanen att några skattehöjningar inte planerades. Några dagar senare — i den proposition som nu skall bordläggas — föreslår han två skattehöjningar. Och det är inga marginella justeringar; i båda fallen höjs skatterna med 100 96. Genom att skjuta svårigheterna framför sig har regeringen återigen hamnat i en tvångssituation, där bara skattehöjningar står till buds. Det var samma situation i höstas. Då hade regeringen också avvisat våra besparingar. Kort tid därefter fann man att en viss begränsning av efterfrågan var nödvändig, varför man tillgrep skattehöjningar — den gången bensinskattehöjning och elskattehöjning. Genom sin ovilja att spara bland statens utgifter försätter sig regeringen gång på gång i denna tvångssituation, där man inte kan undvika vad man själv kallar ”kostnadsdrivande skattehöjningar”. Detta är det fjärde panikpaketet sedan regeringsskiftet. Det första kom förra året i april med prisstopp och hyresstopp. Men inte stoppade man prishöjningarna med det! Nästa kom i höstas med skattehöjningar. Sedan nu i mars kom ett nytt prisstopp, och så nu diskontohöjningen med 2 96, nya skattehöjningar och andra åtgärder mot den privata konsumtionen. Hur planlös och ryckig regeringens ekonomiska politik är understryks av beslutet om skatterabatt. Denna spär självfallet på efterfrågan, samtidigt som regeringen vill begränsa den. Och har prisstoppet någon som helst effekt så innebär den en stimulans på efterfrågan. Det gäller att köpa nu, innan prisstoppet hävs. Regeringen ger alltså med ena handen och tar med den andra. Det inger naturligtvis inget förtroende. Det är just denna brist på långsiktighet och genomtänkt strategi om vad som faktiskt händer i svensk ekonomi och vad som skulle behövas som har gjort det nödvändigt för riksbanken att agera så drastiskt som nu skett. Penningpolitiken och finanspolitiken bör samverka. Det sker inte nu. Finanspolitiken är för slapp, och därför får penningpolitiken bära hela åtstramningsbördan. Detta riskerar att förvärra Sveriges ekonomiska situation. Herr talman! I stället för den nuvarande regeringens planlösa agerande borde sättas en målmedveten ekonomisk politik — en politik där man strävar efter att återställa balansen i statens affärer med besparingar i stället för med skattehöjningar, där åtstramningsbördan inte bara läggs på den privata konsumtionen, en politik där tillväxten av investeringar och sysselsättningen prioriteras. Av det skälet kommer folkpartiet att yrka avslag på de förslag som regeringen nu lägger fram. Jag ber därtill, herr talman, att få instämma med Lars Tobisson och Karin Söder beträffande motionstiden för denna proposition.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig vad regeringen avser göra för att öppna det svenska samhället för unga människors initiativtagande och nytänkande samt för att öka möjligheterna för unga människor att själva påverka sin egen framtid. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde i september 1982 var 85 000 ungdomar under 24 år utan jobb. Landets ekonomiska situation var minst sagt bekymmersam. Vi hade under sex år dragit på oss jättelika skulder. Vi hade under samma period hamnat i en spiral av stadigt stigande arbetslöshet och stadigt sjunkande sysselsättning. Industrin höll på att utarmas, basföretagen befann sig i djup kris, nyföretagandet i botten. På den politiska dagordningen hade under flera års tid stått icke en enda ny idé. Det som upptagit de borgerliga regeringarnas tankar hade i stället varit hur vi med hjälp av bl.a. en högre arbetslöshet skulle kunna ta oss ur krisen. Av den fria växt och det nyskapande Gunnar Hökmark efterlyser i sin interpellation syntes under dessa år inte ett spår. Sedan dess har landets ekonomi genomgått en positiv utveckling som i dag bl.a. kan avläsas i en sjunkande arbetslöshet och en stigande sysselsättning. stimulera unga människor till initiativtagande och nytänkande Framtidstron, investeringsviljan och självkänslan har återvänt till industrin. Basnäringarna ger numera i många fall väl tilltagna vinster som plöjs ned i framtidsinriktade investeringar i såväl kapital som människor — dvs. i både maskiner, personalutbildning och utvecklingsprojekt. Idéverksamheten och kreativiteten blomstrar. Detta samtidigt som också nyföretagandet slår alla rekord. Redan under den socialdemokratiska regeringens första år så gott som fördubblades antalet nystartade företag — från 11 000 till 20 000. Över hela den industrialiserade världen har nytillträdande på arbetsmarknaden — i praktiken ungdomar och kvinnor — drabbats av särskilda svårigheter. Detta är alltså inget specifikt svenskt problem. I sin interpellation hävdar dock Gunnar Hökmark att lönebildning och trygghetslagar skulle vara orsaken till den höga ungdomsarbetslösheten. Detta gör han sannolikt mot bättre vetande. Några bevis för att det skulle finnas ett samband mellan anställningstrygghet och lönenivå å ena sidan och växande ungdomsarbetslöshet å andra sidan finns nämligen inte. Tvärtom kan vi konstatera att andra länder, utan vår trygghetslagstiftning och med mycket låga ungdomslöner, har en högre ungdomsarbetslöshet än vi har här i Sverige. På tvärs med utvecklingen i flertalet andra länder har vi dessutom sedan 1982 — med bibehållna trygghetsoch lönevillkor för både vuxna och ungdomar — kunnat pressa tillbaka arbetslösheten bland de unga. När den socialdemokratiska regeringen tog över efter de borgerliga regeringsåren var mer än 12 70 av ungdomarna utan jobb. I dag är ungdomsarbetslösheten nere idrygt5 90, något som kan jämföras med den i vissa fall fyra till fem gånger så höga arbetslösheten bland de unga i vår omvärld. Ett starkt samband finns däremot mellan sysselsättningsutvecklingen i ett land och ungdomars framtidstro. God tillgång på arbete skapar goda cirklar på en rad områden. När ungdomar lättare vinner inträde på arbetsmarknaden stärks deras självkänsla och därmed tron på den egna förmågan att påverka framtiden. Genom att sätta kampen mot arbetslösheten i första rummet har den socialdemokratiska regeringen följaktligen gjort en av sina viktigaste insatser för att stimulera unga människor till initiativkraft och nytänkande. Därför kommer arbetslöshetsbekämpningen också att ha högsta prioritet även i fortsättningen. När det gäller möjligheten för unga människor att ensamma eller tillsammans med andra dra i gång egen näringsverksamhet är regeringens inställning självfallet positiv. Även i detta fall har den gynnsamma utvecklingen istort inneburit att fler möjligheter öppnat sig.

Sammanlagt har ca 350 olika projekt beviljats medel. Det uttalade syftet med den här försöksverksamheten är att uppmuntra tjänsteoch servicesektorn. Också de arbetsmarknadspolitiska medlen har ' Tisdagen den anpassats så att det numera är möjligt att i stället för arbetslöshetsunderstöd 21 maj 1985 under sex månader erhålla starta-eget-bidrag. På samma vis kan 18-19 åringar, i stället för att ingå i ungdomslag, få ekonomiskt stöd för att starta Om åtgärder för att egen verksamhet. Tilläggas kan att vi även på andra områden än det stimulera unga sysselsättningspolitiska strävar efter att stimulera ungdomars egen kraft och människor till verksamhetslusta. Bl. a. har vi ur allmänna arvsfonden anslagit totalt 90 milj. initiativtagande kr. för olika fritidsverksamheter som alla bygger på ungdomars egna initiativ och nytänkande och idéer. I sin interpellation låter Gunnar Hökmark förstå att viljan till personligt ansvarstagande och längtan efter kunskap skulle vara något som uppfattas som specifikt moderat och därför också omtalas som den ”blå vågen”. För mig — med rötterna i en arbetarrörelse som alltid hävdat att kunskap är makt och där det personliga ansvarstagandet och viljan att göra rätt för sig är en livshållning — låter detta minst sagt något förmätet. Inte heller i beskrivningen av ungdomars möjligheter att ta egna initiativ i dagens svenska samhälle känner jag igen mig. I ett historiskt perspektiv, och vid en internationell jämförelse, är det ju tvärtom så att svenska ungdomar i dag har större möjligheter än någonsin tidigare att ta egna initiativ och vara med och påverka framtiden. Detta betyder självfallet inte att vi från regeringens sida anser oss ha gjort tillräckligt för dagens unga generation. Kampen för arbete åt alla ungdomar måste föras ännu intensivare, likaså kampen för innehållsrika och utvecklande arbetsuppgifter — och detta alldeles särskilt mot bakgrund av den nya teknikens intåg på allt fler arbetsplatser. Vi måste också göra ännu mer för att öka valfriheten, för att garantera en god utbildning, rättvisa levnadsvillkor, bättre miljö och internationell avspänning.

Detta är nämligen, enligt vår mening, förslag som om de förverkligades skulle kväva det nytänkande och den initiativlusta som nu åter fått en chans.

Herr talman! Först ber jag att få tacka vice statsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag konstatera att det egentligen inte inrymmer några besked på de punkter där jag bad om sådana. Jag undrade vad socialdemokratin vill göra för att öppna det svenska samhället så att man underlättar för unga människor att på en lång rad olika områden utnyttja de möjligheter som vi i Sverige, liksom i många andra länder, ser växa fram i dag. Jag frågar om detta även mot bakgrund av att vi bland dem som i år går 83 stimulera unga människor till initiativtagande och nytänkande till val för första gången och bland dem som i dag är unga kan se att det finns en helt annan attityd och frimodighet till att ta initiativ till att exempelvis starta egna företag. Detta utgör en tillgång för vårt samhälle, något som vi borde skatta mycket högre än vad vi i dag gör och något som vi också borde dra nytta av. Jag fick emellertid inte några besked från vice statsministern härvidlag. I stället förföll han till samma typ av förtal av moderat politik som kännetecknat socialdemokratin under hela den här valrörelsen. Stundtals var det ett ganska förbryllande förtal. Vice statsministern påstod t.ex. att antalet arbetslösa ungdomar var 85 000 år 1982. Det stämmer. I september 1982 var antalet ungefär 89 000, om man förutom dem som var öppet arbetslösa räknar in de ungdomar som var föremål för arbetsmarknadsutbildning. Men exakt motsvarande siffra för mars 1985 är 96 000, inkl. de ungdomar som befinner sig i ungdomslag. Även om vice statsministern anser att de ungdomar som befinner sig i ungdomslag skall exkluderas från detta antal, trots att det är fråga om unga människor som står utanför arbetsmarknaden, utgör detta antal ändå över 5 90. Jag skulle faktiskt vilja be vice statsministern att redogöra för sitt räkneexempel. Hur kan vice statsministern påstå att antalet arbetslösa ungdomar 1982 — som han helt korrekt anger till ungefär 85 000, närmare bestämt 89 000 — har mer än halverats, när det i verkligheten är 96 000. Och detta när Sverige befinner sig i en högkonjunktur, till skillnad från 1982, då vi befann oss i en lågkonjunktur. När Ingvar Carlsson talar om boendekostnaderna för unga människor säger han litet lätt att de moderata förslagen kommer att innebära kostnadsökningar på 1 000 kr. Vad han avser är förmodligen kostnaden per år. Men detta resonemang är besynnerligt också med tanke på att om den här vanliga ettan, som han tänker sig att en 19-åring bor i, är nybyggd eller byggd 1983, är den på 160 kvadratmeter. Om den är byggd 1965 är den på 300 kvadratmeter. Om den är byggd kring 1973 är den faktiskt bara på 43 kvadratmeter — det är också en rätt så stor etta. Om det gäller ett privat bostadsföretag är den här ettan på 83 kvadratmeter. Ifall Ingvar Carlsson tycker att det här är vanliga ettor skulle jag gärna vilja följa med hem till Ingvar Carlsson någon gång och se hur han bor, och jag ber att få ta med mig en cykel så att jag hinner se alla rum. När Ingvar Carlsson berör 1976 låter han i några hafsiga ordalag antyda att anledningen till att Sverige 1976 förlorade 10 26 av sina marknadsandelar och kom in i en lågkonjunktur, liksom alla andra europeiska länder, var att de borgerliga kom i regeringsställning i oktober. Ingvar Carlsson tar även upp nyföretagandet. Det är sant att vi i den här högkonjunkturen har mer nyföretagande. Men vad som är tragiskt och tråkigt är att vi 1984 hade det största antalet konkurser någonsin. Under 1985 tydde alla prognoser på att konkurserna kommer att bli fler på grund av regeringens låt-gå-politik, som bl.a. lett till räntehöjningarna för en tid sedan. Herr talman! Anledningen till att jag tar upp detta är att man i en debatt och hur de skall ta del i det politiska livet också måste ställa krav på att Tisdagen den politiker agerar och argumenterar så att unga människor får en verklig 21 maj 1985 möjlighet att välja mellan de olika alternativen och inte känner avsmak för det politiska livet. Det finns risk för att de gör detta, när socialdemokrater Om åtgärder för att låter den politiska debatten förfalla till en mer eller mindre billig brännvinsstimulera unga advokatyr. Det förekommer i den här valrörelsen en typ av skräckpropaganmänniskor äl. da som i praktiken inte främst är riktad mot oss moderater utan som i själva initiativtagande verket är riktad mot dem som skall välja. och nytänkande På Sveriges biografer går det just nu en film där man i skräckpropagandans form visar en kvinna som tillsammans med sin son tvingas tömma plånboken för att få sjukvård. Det kan inte vara menat som någonting annat än ett försök att insinuera att detta skulle bli resultatet av moderat sjukvårdspolitik. Det är en grov osanning. Det enda fall då denna skildring skulle kunna vara relevant är faktiskt om kvinnan hade gått till en läkare som genom socialdemokratins försorg har uteslutits från sjukförsäkringen. Filmen har av Aftonbladet betecknats som så eländig att den borde dras in. Jag skulle vilja fråga Ingvar Carlsson — som i Aftonbladet en gång skrev en artikel om ett ungdomsmöte i Stockholm som samma tidning ansåg att statsministern nog fick tåla —om denna typ av skräckpropaganda är ägnad att väcka unga människors respekt för det politiska livet och stimulera dem att engagera sig politiskt. Anser statsrådet att det slag av skräckfilm, med insinuationer och grova osanningar, som just nu går på biograferna är värdigt ett parti som socialdemokratin? Herr talman! Denna typ av debatt är ett uttryck för hur socialdemokratin nedvärderar unga människor. I viss mån gäller det också det svar som Ingvar Carlsson gav. För socialdemokrater framstår uppenbarligen de materiella villkoren i 18-19-årsåldern som avgörande för hur unga människor skall välja — och då räcker inte ens sanningen till. Men det handlar om någonting mycket mer: möjligheten att kunna påverka sin egen framtid. Beträffande kunskapsområdet håller jag helt med Ingvar Carlsson om att det bakom viljan att söka kunskap inte finns någon politisk rörelse — det skrev jag inte heller i min interpellation. Men situationen är svår för den unga människa som vill kunna påverka sin egen utbildning. Socialdemokraterna verkar för ett utbildningssystem där betyg och möjligheten att komplettera sina studier för antagning till högre studier tas bort, ett system där eleverna—i stället för att genom egna insatser kunna påverka sina förutsättningar för att komma in på högskolan — blir hänvisade till lottning, olika typer av kvotgrupper och till att vänta till dess de blivit äldre. Samma sak gäller när vi diskuterar ungdomsarbetslösheten. Förutom att den nu är högre — och det dessutom i en högkonjunktur — är det riktigt oroande att socialdemokraterna säger nej till de förslag om att ge unga människor en möjlighet att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden som vi för fram. I stället försöker socialdemokratin inrätta någon form av andrahandsarbetsmarknad för unga människor, med ungdomslag som det dominerande inslaget. 85 stimulera unga människor till initiativtagande och nytänkande Jag skulle vilja fråga Ingvar Carlsson: På vilket sätt har man bättre ekonomiska förmåner av att arbeta fyra timmar i ett ungdomslag för 120 kr. om dagen i jämförelse med att få en större chans att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden, låt vara med något lägre lön än i dag? Alternativet är ju den ordinarie arbetsmarknaden. Antingen utökar ni ungdomslagen ännu mer när Sverige kommer in i en högkonjunktur, eller också ger vi unga människor en större möjlighet att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Samma sak gäller inom bostadsområdet. Socialdemokraterna talar fortfarande om någon typ av särskilt ungdomsboende, till vilket unga människor skall förvisas. Samma sak gäller när socialdemokraterna upphåller sig vid det lokala aktivitetsstödet. De försöker skapa en anda som går ut på att en verksamhet bland unga människor över huvud taget inte kan förekomma om det inte ges bidrag. Det statliga lokala aktivitetsstödet innebär faktiskt tre hamburgare per aktiv deltagare i verksamheten. Att i det läget måla ut ett bortfall av bidraget som en katastrof för knatteidrotten — dvs. ungdomar mellan 7 och 25 år — belyser litet grand vilket begrepp Ingvar Carlsson har om knattar. Det är milt sagt häpnadsväckande. Vi har i det svenska samhället rikliga erfarenheter som visar att det inte alltid är de organisationer som fått de största bidragen som har förmått engagera unga människor mest. Om vi inskränker oss till de politiska ungdomsförbunden, finner vi att det faktiskt är de två politiska ungdomsförbund som haft de allra största bidragen — både vad gäller projektbidrag och bidrag per antal medlemmar — som har minskat allra mest, medan det ungdomsförbund som utnyttjat projektbidrag och andra bidrag minst har ökat mest. Herr talman! Vad som träder fram när socialdemokrater presenterar — och framför allt när de inte presenterar — sin politik för framtiden och för det samhälle som unga människor skall leva i är ett likformighetens samhälle, där handlingsutrymmet för en ung människa då det gäller att själv påverka sin framtid begränsas. Det begränsas genom den typ av bestämmelser som gäller inom utbildningsområdet, liksom inom arbetsmarknaden. Socialdemokraterna skapar en andrahandsarbetsmarknad för ungdomar där solidariteten består i att de möjligtvis kan få bidrag i dag, men i gengäld får de betala det med mindre välfärd i morgon. Framför allt — och det är det allvarliga: Ni minskar förutsättningarna för unga människor att ta till vara alla de möjligheter som finns. Jag tror att också vice statsministern är väl medveten om att vi i dag i Sverige, liksom i en lång rad andra länder, ser oerhört många och spännande saker hända inom informationsteknologin och inom tjänstesektorn samt inom vårdsektorn och inom en mängd andra områden. Men när det gäller dessa områden minskar ni möjligheterna för unga människor att välja i framtiden. Ni stänger möjligheterna för dem att genom sina initiativ bidra till nytänkande och utveckling i framtiden. Det är i det sammanhanget litet patetiskt att den av statsministern själv ledda barnoch ungdomsdelegationen under de två senaste åren har delat ut 27 miljoner. Det är den typ av verksamhet som facket brukar stoppa, — Nr 147 om verksamheten blir alltför framgångsrik. Tisdagen den Ni stänger det svenska samhället genom att ni hitintills har genomfört en 2 SN 1985 lång rad olika socialiseringar. Ni har höjt skatterna med 8 500 kr. per hushåll. ] Ni har infört löntagarfonder, vilket innebär att man drar ifrån de små u är är HTT LeR Å s : L Om åtgärder för att företagen kapital till förmån för de stora företagen. Vi har nu statligt utsedda ä 5. DAR = ÖR . stimulera unga ordförande i affärsbankerna. Dagmarbeslutet innebär inte bara att ni RA : 3 FR ke A människor till minskat valfriheten för dem som är sjuka utan också möjligheterna för de jnitlativiäv ande människor som är aktiva inom vårdsektorn att etablera egen verksamhet. 5 8 och nytänkande Den särskilda lagstiftning ni genomförde i samband med att Pysslingen var aktuell innebär för unga människor att det blir svårare för dem att som föräldrar i framtiden välja mellan olika typer av omsorgsformer. Inom kollektivtrafiken monopoliserar ni ytterligare. Ni motarbetar olika typer av fristående skolor, trots att sådana i själva verket skulle kunna innebära en vitalisering av vårt skolväsende och en möjlighet att få en mängd olika utbildningar som är relevanta för unga människor. Ni inför förbud för reklam i kabel-TV och behåller monopolet inom teleoch postsektorn, vilket innebär att utrymmet för nyetableringar och nytänkande inom informationsområdet begränsas. Ni har infört en hembudsskyldighet för bostadsrätter, vilket minskar möjligheten för unga människor som i dag eller i framtiden köper en bostadsrätt att själva disponera över den. Så kan man fortsätta med exempel från alla samhällsområden och se att det, i frånvaron av någon presentation av ert budskap, visar sig att vad ni har att erbjuda unga människor är en fortsatt socialisering av det svenska samhället. För att få en precisering av svaret på det jag anfört i min interpellation skulle jag mot den här bakgrunden än en gång vilja fråga: På vilket sätt ökar alla dessa socialiseringar möjligheterna för unga människor som skall leva i framtidens samhälle?

Herr talman! Jag har faktiskt utifrån en mycket diffus interpellation försökt visa hur den politik som vi under två och ett halvt år har fört framför allt på sysselsättningsområdet har skapat nya möjligheter för ungdomar. Det som herr Hökmark nu tar upp är en diskussion om hela valrörelsens uppläggning. Efter att först ha påstått att vi bedriver en skräckkampanj fullständigt exploderade han i påståenden om vilken fördärvlighet socialdemokratisk politik leder till. Herr talman! I riksmötets slutskede kommer jag inte att fortsätta en sådan debatt. Jag tror faktiskt inte att riksdagen har tid med det. Låt mig därför bara göra några korta konstateranden. Det är naturligtvis så som Svenska Dagbladet i och för sig riktigt har påpekat, att när socialdemokrater och moderater nu drabbar samman om de två huvudalternativen i svensk politik, så räknar vi på litet olika sätt. Det gör båda parter. Men på sysselsättningsområdet är det alldeles obestridligt att vi har pressat tillbaka arbetslösheten. Vi har särskilt kraftigt pressat ned ungdomsarbetslösheten. 87 stimulera unga människor till initiativtagande och nytänkande När det gäller bostäderna är det så att för en etta på 40 m? ger den moderata politiken exakt 1 200 kr. i hyreshöjning det första året och 2 000 kr. i hyreshöjning det andra året. Det råder visserligen stor förvirring i det moderata lägret om bostadspolitiken. Ni ville t.o.m. ändra i er inlämnade motion. Det säger något om den oreda som finns i er egen politik på det här området, men vi måste faktiskt utgå ifrån era egna motioner, och det är alldeles klart att er politik leder till dessa hyreshöjningar. När Gunnar Hökmark över huvud taget inte vill kännas vid betydelsen av aktivitetsstödet, som till 80 96 går till de lokala idrottsföreningarna, ber jag att få hänvisa till gemensamma uttalanden från t.ex. Malmö kommun om vilka oerhört negativa effekter för ungdomens idrottsverksamhet ett bortfall av detta stöd skulle få. Jag tycker att det är ganska fantastiskt när man, som Gunnar Hökmark här gjorde, talar föraktfullt om ”motsvarande två hamburgare”. Då vet man inte mycket om svensk idrottsrörelse och dess verksamhet. Jag rekommenderar kontakt med de egna lokala politikerna. Detsamma gäller borttagandet av statsbidraget till färdtjänsten. Väldigt många handikappade ungdomar är beroende av detta. Hela deras valfrihet, deras möjlighet att föra ett liv likt andra ungdomars, hänger ju på att också de skall få möjligheter att röra sig i samhället. Jag kan över huvud taget inte förstå vad allt tal om systemskifte innebär, om det inte är så att man i grunden skall förändra det svenska samhället. Det måste väl i all sin dar, herr talman, finnas någon realitet bakom detta. De väldiga besparingar i siffror som ni påstår att ni åstadkommer måste ju slå igenom någonstans. Var finns då dessa besparingar, om de inte finns på bostadspolitikens område, om de bara gäller bagateller på idrottens område och om de i övrigt ingenting har att göra med social trygghet? Hur kan man spara det ena tiotalet miljarder efter det andra utan att det påverkar någonting? Sanningen är den att moderaterna har gripits av den stora frossan efter de senaste opinionsundersökningarna. Ni håller förmodligen på att försöka finna något sätt att backa ur era fastlagda positioner. Rädslan griper er, men ni är ju fast, för vi har en riksdag där ni har presenterat era motioner. Vi håller som bäst på med att avslå dem på löpande band. Det beror på att vi har en vänstermajoritet i den nuvarande riksdagen, och det är det vi förhoppningsvis skall ha även efter valet. Då behöver inte svenska folket och framför allt inte ungdomen uppleva den förändring av politiken som Gunnar Hökmark argumenterar för. Jag vill till slut, herr talman, bara göra den reflexionen, att om det är så många saker som så enkelt skulle kunna göras för att ungdomen skulle få det bättre, varför vidtog ni ingen av dessa åtgärder under de sex år som ni hade borgerlig majoritet? Det finns en lång rad länder med borgerliga konservativa regeringar. Kan Gunnar Hökmark ange något land som han ser som sitt ideal och som han strävar efter att Sverige skall efterlikna? Det borde rimligen finnas sådana exempel.

Nr 147 Herr talman! Mitt idealland, Ingvar Carlsson, är faktiskt Sverige. Sverige bv Sole . = : sä Tisdagen den är det land som jag vill att vi skall utveckla och se till att det blir det bästa 21 maj 1985 möjliga samhället. Jag tycker att det är ett bra samhälle i dag, men jag skulle vilja att det inom många områden blev bättre. Det är där som vi för fram en Om åtgärder för att lång rad olika förslag. | : stimulera unga Låt vara att de politiska partierna tänjer på marginalerna och räknar åt mänAiskortill olika håll, men det är något annat än att direkt uttala felaktigheter. När vice initiativtagande statsministern påstod att ungdomsarbetslösheten i högkonjunkturen 1985 och nytänkande var lägre än i lågkonjunkturen 1982 så hade han faktiskt fel. Ungefär 96 000 unga människor är ju i dag öppet arbetslösa eller är sysselsatta genom beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning och ungdomslag. Om Ingvar Carlsson menar att de unga människor som är sysselsatta i ungdomslag skall föras bort från gruppen arbetssökande, är det i sig ett mycket intressant besked både till dessa unga människor och till alla dem som för en samhällsdebatt i Sverige. Men vad är det då för mening med att införa särskilda s.k. jobbsökaraktiviteter? Tror Ingvar Carlsson verkligen att de som jobbar fyra timmar om dagen i ungdomslag och får 120 kr. för det upplever att det är korrekt att ni för bort dem från den grupp av unga människor som söker arbete? Och vad är skillnaden mellan ett ungdomslag där man jobbar fyra timmar om dagen och ett beredskapsarbete som innebär att man jobbar hela dagen — det är ju vad Ingvar Carlsson gärna tar fasta på i detta sammanhang? Nej, det går inte att tänja på begreppen för mycket. Sakläget är nämligen det att ni har misslyckats med att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men — det kan jag gärna säga — det har man gjort i många andra länder också. Vad jag invänder mot är att ni försöker teckna en falsk bild av situationen. Herr talman! Det intressanta med den här debatten är emellertid att jag har ställt ett par frågor till vice statsministern om hur socialdemokraterna avser att öka unga människors möjligheter att påverka det svenska samhället. Men i svaret far Ingvar Carlsson ut i en lång rad angrepp på moderat politik. Han för fram felaktiga uppgifter eller förvränger uppgifter. I repliken säger han sig först och främst vilja ta avstånd från en debatt som handlar om hur valrörelsen skall se ut. Sedan fortsätter han att debattera vad vi moderater tycker. Men det kunde vara intressant att diskutera i vilka former och hur vi på bästa sätt skall tillvarata de möjligheter som faktiskt finns i det svenska samhället. Det gäller då allt det som kan åstadkommas inom tjänstesektorn. Det gäller allt det som skulle kunna göras för att Sverige skall bli ett ledande land inom informationsteknologins område — för att ta ett par exempel. I det avseendet har ni socialdemokrater det självfallet svårt. För er finns det ju bara ett sätt att lösa samhällsproblemen och det är att ytterligare höja skatterna. Men då begränsar ni utrymmet för enskilda människor att göra någonting. Ni har sagt nej till en lång rad olika besparingar. Det var den fällan som slog igen häromveckan, och därmed tvingades ni att höja räntan. Men det drabbar unga jordbrukare, unga företagare och alla som startat nya 89 stimulera unga människor till initiativtagande och nytänkande företag. Vidare bidrar alla de socialiseringsreformer som ni har genomfört under den här tiden till att unga människor utestängs. Löntagarfonderna suger ut pengar ur små företag, ur de nya företag som har lånat ett stort kapital för att kunna komma i gång med en verksamhet. Pengar förs således över till de stora företagen. Det som är besynnerligt med er valrörelse och det som är anledningen till att jag tog upp detta ämne är följande: För det första riskerar ni att inför unga människor framställa politik som någonting som bara går ut på att förvränga det som motståndaren säger sig tycka. För det andra undanröjer ni faktiskt möjligheterna för unga människor till ett självständigt val när det gäller att värdera olika alternativ. Det är därför som jag tycker att det är angeläget att föra en seriös debatt om vad socialdemokraterna, som under de gångna senaste två och ett halvt åren mestadels har socialiserat och höjt skatter, avser att göra i en lågkonjunktur, då vi, tyvärr, kanske måste räkna med att problemen på arbetsmarknaden blir större. Det enda besked vi får är att socialdemokraterna skall fortsätta att göra som man hittills har gjort. Men, herr Ingvar Carlsson, då kommer det också att gå som det hittills har gått. Jag kan tala om för de 96 000 unga människor som tillhör gruppen arbetssökande att uppgiften inte är särskilt lustig. För de människor runt om oss ute i det svenska samhället som skulle vilja att vi offensivt utnyttjade de olika idéer och den initiativförmåga som många människor har inom informationsområdet, inom tjänstesektorn och i fråga om allt det som har att göra med nyföretagandets möjligheter inför framtiden kan jag tala om att inte heller sådana uppgifter är särskilt skojiga och uppmuntrande. Vad ni har att erbjuda unga människor är ett samhälle, som i er iver att socialisera alltmer blir ett likformighetens samhälle. Mot den bakgrunden, herr talman, förstår jag fuller väl att vice statsministern och övriga socialdemokrater hellre talar om moderat politik. Jag förstår att det är betydligt roligare att tala om den. Jag kan säga att det tycker vi moderater också.
Herr talman! Jag har avlämnat ett interpellationssvar som till 80 96 består av en redovisning av den socialdemokratiska politiken och till 20 96, högt räknat, av polemik. Den dag då moderata företrädare hade denna fördelning isina anföranden mot socialdemokratin skulle jag känna tacksamhet, och jag tror att den politiska debatten skulle vinna på den fördelningen. På tal om slagord vet jag inte hur många gånger som Gunnar Hökmark i denna debatt redan har talat om de väldiga socialiseringsförslag som vi socialdemokrater genomdriver. Jag kan bara säga att jämfört med den socialisering som herr Åsling genomdrev i en borgerlig regering är våra förslag ganska beskedliga. När jag ställer frågan vilket land som Gunnar Hökmark har som ideal väljer han ett land som under de senaste 53 åren har haft 47 år av socialdemokratiskt styre. Det stämmer litet dåligt med den våldsamma attacken mot vårt parti och dess ideologi, när vi under alla dessa 53 år utom 6 har haft ansvaret för detta lands politiska utveckling. I den mån Gunnar Hökmark är så angelägen om att det inte skall uppstå politikerförakt och gräl mellan politiker, kanske en viss nyansering i det egna ordvalet skulle vara klädsam. Visst hade denna debatt kunnat handla om informationsteknologi och den sakfrågan. Det är ett område där jag tror att jag har gjort en viss insats genom att ta initiativet till den breddutbildning på dataområdet som kommit till stånd först med försöksverksamhet och sedan via förnyelsefonder på det privata området. I förrgår gjorde man också upp på den offentliga sektorn om medel som skall satsas för sådana ändamål. Jag har inte märkt något särskilt stöd från moderaterna på den punkten. Tvärtom lovar de, såvitt jag förstår, att avskaffa förnyelsefonderna, som skall möjliggöra för människor att på bred front lära sig denna nya teknik. Vi är då återigen i samma gamla läge, nämligen att när socialdemokraterna driver på med nya reformer som kan skapa en verklig frihet för människor säger moderaterna nej. Så har det varit gång efter gång i det svenska samhället. Gå igenom historien och se vad moderaterna har sagt nej till av de stora reformer som i dag är avgörande för att svenska ungdomar har det relativt sett hyggligt jämfört med andra! Herr talman! Vi kan nu avsluta debatten och talet om statistik när det gäller ungdomsarbetslösheten av det enkla skälet, att så länge det finns en enda arbetslös ung människa är socialdemokratin inte nöjd med situationen. Jag kan försäkra Gunnar Hökmark att vi i motsats till vissa andra partier aldrig kommer att se arbetslöshet som medel att nå andra politiska mål. För socialdemokratin är rätten till arbete ett överordnat politiskt mål.
Herr talman! Jag noterar till att börja med att Ingvar Carlsson har backat från sina uppgifter tidigare i debatten angående hur många ungdomar som är arbetslösa. Men det är inte det som är det viktiga. Jag ställde ett par frågor om vad socialdemokratin avsåg att göra, och det svar som gavs här i kammaren var delvis en redogörelse för vissa saker som socialdemokratin hade gjort och till stor del attacker på moderat politik. Det hade funnits utrymme för en socialdemokratisk vice statsminister att, till skillnad från i den övriga valdebatten, presentera vad socialdemokraterna vill göra under den kommande perioden. Det exempel som Ingvar Carlsson tog upp, beträffande förnyelsefonderna, är ett strålande exempel på hur ni socialdemokrater arbetar. Ni tror uppenbarligen att ett fåtal politiker är de som är bäst ägnade att bestämma hur Sverige skall ta vara på de möjligheter som vi möter i framtiden. Det är där skiljelinjen går. Vi moderater tror att det är viktigare att öppna för de enskilda människorna att ta vara på dessa möjligheter. stimulera unga människor till initiativtagande och nytänkande
Herr talman! Mot bakgrund av att det i samband med demonstrationer i Göteborg skulle ha framkommit att det är vanligt att polisen använder sig av videofilmning av demonstranterna, har Kerstin Ekman frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att klarlägga hur sådant material används. Jag vill först framhålla att det inte finns några särskilda bestämmelser om användning av videoteknik i polisarbetet. Frågan i vad mån sådan teknik i vissa fall kan begagnas är att bedöma mot bakgrund av bestämmelserna i polislagen om allmänna principer för polisingripanden. Justitieombudsmannen har vid flera tillfällen prövat klagomål om att polisen har fotograferat eller filmat vid demonstrationer. Det har då inte riktats någon kritik mot förfarandet som sådant. För egen del vill jag emellertid framhålla att jag anser att metoden i princip bara bör användas, om det förekommer brottslig verksamhet under en demonstration, eller om det finns grundad anledning att räkna med att brott kommer att förövas. Även i sådana fall bör metoden användas med stor restriktivitet, med hänsyn till kraven på skydd för integriteten. Enligt vad jag har inhämtat iakttar man regelmässigt dessa begränsningar. Sker videoupptagningen i polisens förundersökningsverksamhet, gäller bestämmelserna i bl.a. sekretesslagen och i rättegångsbalken om hur materialet skall hanteras. I övrigt saknas regler på området. Jag har emellertid inhämtat att materialet, i de få fall där metoden har använts, har förstörts när det inte längre behövs, vanligen efter mycket kort tid. Jag vill för egen del understryka att det är viktigt att materialet förstörs så snart som möjligt.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Anledningen till min fråga är de oklara besked som lämnats i samband med att videofilmning skett vid en aktuell demonstration. De svar som lämnats om regler och användning av filmning har inte varit tillfredsställande. Det har inte heller svaren rörande hur och när materialet har förstörts varit. I de svar jag kunnat ta del av talas det om att materialet används för information och utbildning, och det anser jaginte vara acceptabelt. Garantier för att materialet omedelbart förstörs har inte heller lämnats. Jag hälsar med tillfredsställelse att justitieministern gör ett uttalande om att man skall vara restriktiv med filmning över huvud taget. Det är dock ganska svårt att som medborgare få klart för sig när man kan bli föremål för inspelning, eftersom det skall bero på polismyndighets bedömning av vad som kan väntas vid en demonstration. Den enda anledning som kan vara acceptabel är möjligheterna att ha tillgång till dokumentation vid anmälan av våld antingen mot polisman eller mot demonstrant. Justitieministern nämner själv befarad brottslig handling. Man måste också ha garantier för att materialet omedelbart förstörs. I sitt svar säger justitieministern: ”har förstörts när det inte längre behövs, vanligen efter mycket kort tid.” Det visar hur otillfredsställande situationen är i dag. Det räcker inte heller, som jag ser det, med att justitieministern uttalar här i kammaren att det är viktigt att materialet förstörs. Det måste finnas klara regler för hur det sker och hur man använder materialet dessförinnan, så att det inte används för att registrera personer som deltagit i demonstration. Det är alltså tre krav som jag anser måste uppfyllas: för det första att det finns klara regler för hur videofilmning får användas, för det andra att det finns klara regler för hur dokumentationen sker och vad man gör med denna dokumentation och för det tredje att det finns klara regler för hur materialet förstörs och när detta sker. Min fråga till justitieministern blir därför om han tänker ta något initiativ till att sådana regler utformas. Som liberal anser jag att det är av yttersta vikt att det sker. Detta är en fråga om rättssäkerhet.
Herr talman! Kerstin Ekman tar upp frågan om registrering. Som komplettering till mitt svar vill jag säga att det här finns bestämda regler som innebär att man inte får använda detta material för personregistrering. I Övrigt har jag i mitt svar gett ett klart och bestämt principiellt uttalande som ger uttryck för en starkt restriktiv hållning. Jag gör bedömningen att det utöver detta uttalande för närvarande inte finns anledning till några ytterligare åtgärder från min sida.
Herr talman! Jag anser att det ur rättssäkerhetssynpunkt är mycket viktigt att man tar initiativ. Det räcker inte att justitieministern gör principiella uttalanden, utan vi måste få klara regler som gör att man vet när filmning sker, vad som i så fall händer med det filmade materialet, hur man förstör det och inom vilken tidrymd.
Arbetet skulle skei en ny enhet, RPS-konsult.

Herr talman! Christer Eirefelt har mot bakgrund av att rikspolisstyrelsen sedan ett år bedrivit viss uppdragsverksamhet ställt följande frågor till mig: 1. Vilken omfattning och inriktning har verksamheten inom RPS-konsult fått och hur sker beslutsfunktionen? 2. Hur har avgränsningar kunnat göras dels gentemot rikspolisstyrelsens övriga uppgifter, dels gentemot det arbete polisen är skyldig att utföra enligt gällande instruktioner? 3.
Tveksamheten gällde bl.a. möjligheten till avgränsning gentemot rikspolisstyrelsens övriga uppgifter och svårigheten att avgöra vad RPS på det här området är skyldigt att göra enligt gällande instruktioner, alltså utan att ta betalt.
Hur garanteras konkurrensneutraliteten? Betalar t.ex. RPS-konsult sociala avgifter? Jag har på en fråga av Christer Eirefelt för ett år sedan lämnat en bakgrund till uppdragsverksamheten vid rikspolisstyrelsen. Jag kan nu lämna följande upplysningar om hur verksamheten har utvecklats med utgångspunkt i Christer Eirefelts frågor.
Den principiella frågeställningen huruvida kommersiell verksamhet inom rikspolisstyrelsens ram över huvud taget bör ske låg naturligtvis bakom diskussionen.
Styrelsen har, såsom varit planerat, mot avgift ställt sitt kunnande inom säkerhetsområdet till förfogande för såväl den offentliga sektorn som för näringslivet. I något enskilt fall har styrelsen också sålt viss programvara till en utländsk polisorganisation. Styrelsen har vidare haft vissa andra kontakter på exportmarknaden.
Skiljelinjen gentemot den självklara uppgiften som allmänhetens tjänare ansågs oklar. Eftersom verksamheten enligt uppgift fått en icke ringa omfattning och man nu har ett års erfarenhet, vill jag ställa följande frågor till justitieministern: 1.
Uppdragsverksamheten har inte i något fall omfattat den verksamhet vid sådana myndigheter eller företag för vilken styrelsen har skyldigheter eller befogenheter på grund av sin ställning som polismyndighet och som central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. Inom styrelsen har uppdragsverksamheten avgränsats från annan verksamhet genom att ett mindre antal tjänstemän särskilt har avdelats för sådana uppgifter utöver den ordinarie personalbesättningen, vilket också anger omfattningen av verksamheten.
Vilken omfattning och inriktning har verksamheten inom RPS-konsult fått och hur sker beslutsfunktionen? 2. Hur har avgränsningar kunnat göras dels gentemot rikspolisstyrelsens övriga uppgifter, dels gentemot det arbete polisen är skyldig att utföra enligt gällande instruktioner? 3. Hur garanteras konkurrensneutraliteten?
De beslut som fattas om verksamheten följer den ordning som anges i styrelsens instruktion. Verksamheten har sålunda kunnat bedrivas utan att komma i konflikt med rikspolisstyrelsens vanliga verksamhet. För de uppdrag som styrelsen har åtagit sig har man tillämpat de priser som är allmänt förekommande inom den aktuella branschen. Några risker för konkurrensneutraliteten finns alltså inte.
Betalar t.ex. RPS-konsult sociala avgifter?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaren på mina frågor. Tyvärr tvingas jag konstatera att justitieministern inte heller den här gången tycks ha ägnat något större intresse åt de principiella aspekterna. Tvärtom verkar det som om justitieministern nu helt accepterar att polisen tar betalt för brottsförebyggande verksamhet, precis som vilket annat affärsdrivande verk som helst. Den viktigaste frågan undviker justitieministern att besvara: När upphör polisens skyldighet att enligt polislagen informera om säkerhetshotande verksamhet? Och när övergår den skyldigheten till att bli en rent kommersiell angelägenhet, där polisen kan skicka räkning för sina tjänster? Enligt vår polislag är det en grundläggande och primär uppgift för polisen att ”förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten” och ”lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen”. Det kan omöjligen ha varit lagstiftarnas mening att vissa av dessa grundläggande och primära uppgifter från polisen skall vara förbehållna dem som kan, och är beredda att, betala! Vid sidan av denna principiella frågeställning finns det ett flertal andra som också återstår att besvara. Och de försök till klarlägganden som justitieministern på några punkter nu gör fäster dess värre uppmärksamheten på fler betänkliga faktorer och ger anledning till nya frågor. Säpochefen är inte precis anspråklös när han i olika intervjusammanhang kommer in på RPS-konsult, inte alls lika anspråklös som justitieministern nu är. Man har redan många uppdrag, och flera väntar enligt kontrakt, säger han. I andra sammanhang har det framgått att personal från RPS-konsult flitigt reser runt i världen, vilket knappast låter sig göras utan stora kostnader. Det här skulle möjligen kunna försvaras — om man nu kan tänka bort de principiella invändningarna — om det fanns överskott på resurser inom den här sektorn hos polisen. Anser justitieministern att så är fallet? Om svaret är nej — är det riktigt att låta rikspolisstyrelsens kommersiella intressen avgöra hur informationsresurserna inom säkerhetsavdelningen skall fördelas? En annan viktig fråga som jag inte fått tillfredsställande svar på gäller insyn och beslutsfunktion. Vem är det som beslutar om resursinsatserna, och hur garanterar man den insyn som måste finnas i en så känslig verksamhet? På min sista fråga, om RPS-konsult betalar sociala avgifter, har justitieministern inget svar alls. Den frågan är givetvis mycket central för just konkurrensneutraliteten. Jag förutsätter att justitieministern återkommer med svar på den frågan.

Herr talman! Som kommentar till Christer Eirefelts replik och som svar på några nya frågor, som han ställde nu, vill jag komplettera mitt ursprungliga svar. Jag har tidigare i två frågedebatter om RPS-konsult lämnat en allmän bakgrund till uppdragsverksamheten vid rikspolisstyrelsen. Låt mig i dag därför bara erinra om att styrelsen genom sin vanliga verksamhet har lärt sig väldigt mycket inom området för säkerhet och skydd och inom området för modern informationsbehandling, särskilt ADB-säkerhet. RPS torde ha ett inom Sverige unikt kunnande på de här områdena och dessutom stå sig väl vid en internationell jämförelse. Det har mot den bakgrunden framstått som från flera synpunkter önskvärt att RPS kunde ställa sina kunskaper till förfogande också för verksamhetsområden som inte omfattas av styrelsens skyldigheter som polismyndighet. Låt mig bara peka på att det är ett allmänt samhällsintresse att säkerheten i ADB-systemen höjs så att sårbarheten i samhället minskar. Några meningsskiljaktigheter om RPS-konsults verksamhet förekommer såvitt jag känner till inte inom rikspolisstyrelsens politiskt sammansatta styrelse, där bl.a. det parti som Christer Eirefelt representerar här i riksdagen finns företrätt. Jag vill också erinra om att riksdagen förra året godtog verksamheten. Riksdagen betonade samtidigt behovet av att stimulera export av tjänster från statliga myndigheter. Riksdagens beslut grundades på ett i den här delen enhälligt betänkande från justitieutskottet. I själva verket bedrivs verksamheten helt i linje med de allmänna strävanden som finns i dag inom svensk statsförvaltning att utveckla och ta till vara myndigheternas kunskaper också utanför det vanliga verksamhetsområdet. Det kan ske även i samverkan med privata företag, och så har också skett på senare tid när det gäller RPS-konsult. Särskilt när det gäller tjänsteexport är detta, som jag ser det, mycket positivt. Det har visat sig att marknader där svenskt näringsliv haft svårigheter att komma in har kunnat öppnas just genom samverkan med någon svensk myndighet. Jag hoppas att rikspolisstyrelsen skall bli i tillfälle att göra sådana insatser också i fortsättningen.

Herr talman! Jag konstaterar först att jag inte heller nu fick något svar på frågan, om RPS-konsult betalar sociala avgifter. Jag utgår ifrån att det betyder att man inte gör det. I och med det faller en stor del av diskussionen om detta med konkurrensförhållandena bort. Justitieministern undviker fortfarande att gå in på den intressanta principiella frågeställningen. Jag tänkte använda mina två minuter till att anföra ett exempel som kommit alldeles nyligen och som är en fin illustration till min frågeställning. I en stor annons från Ericsson förra veckan löd rubriken: Polisens krypteringssystem till salu för 3 000 kr. I annonsen kan man bl.a. läsa följande: ”Rikspolisstyrelsen har sedan många år arbetat med säkerhetssystem för ADB-miljö. En del av detta kunnande har nu, i samarbete med Ericsson, omsatts i en ”civil” produkt — — —.” Detta är alltså ett konkret exempel på rikspolisstyrelsens affärsverksamhet.

RPS-konsult, dess verksamhet och dess inriktning är ett intressant exempel, som jag hoppas att justitieministern vill ge sin syn på.
Herr talman! Avgränsningen mellan rikspolisstyrelsens kommersiella verksamhet och dess så att säga ordinarie verksamhet har såvitt jag kunnat inhämta inte erbjudit några som helst problem — i varje fall inte hittills. Problemet skulle under sådana förhållanden vara att avgöra huruvida styrelsen skall ta betalt eller inte. Något problem med att avgöra detta har som sagt inte förelegat, såvitt jag vet. Vi skall vara medvetna om att man i fråga om de tjänster som erbjuds i det här sammanhanget vänder sig till företag. När det gäller hur rikspolisstyrelsen tar betalt kan jag berätta att inriktningen är att man söker få full kostnadstäckning, inbegripet samtliga kostnader som rikspolisstyrelsen har för verksamheten. Det har hittills skett med den tekniken att man har tagit ut priser som är gängse inom den marknad som det är fråga om. Jag känner inte till att något svenskt företag har ansett sig utsatt för en otillbörlig konkurrens från rikspolisstyrelsens sida, eller över huvud taget för någon konkurrens — rikspolisstyrelsens kunnande här är ju unikt.
Herr talman! Det som är intressant när det gäller avgränsningen är att det praktiskt taget är omöjligt att i en sådan här verksamhet skilja mellan myndighetsutövningen och den rena affärsverksamheten. Det har vi exempel på från flera liknande myndigheter, där man har samma bekymmer. Jag tvingas konstatera att det inte går att göra någon direkt åtskillnad mellan verksamheterna. Såvitt jag har kunnat förstå är det hos rikspolisstyrelsen så att flera personer inom den personal som är inblandad i denna verksamhet arbetar på båda sidor om gränsen — alltså arbetar både inom myndighetsutövningen och med RPS-konsult.

Herr talman! Jag konstaterar bara att Christer Eirefelt inte kan påvisa något enda konkret problem när det gäller avgränsningsfrågan. Det tar jag till intäkt för att jag har rätt när jag säger att det här är problemfritt.
Herr talman! Den intressantaste avgränsningsfrågan är definitivt vad polisen är skyldig att göra enligt polislagen och vad polisen har rätt att skicka räkning på. Jag menar att det är polisens skyldighet att, med de medel som riksdagen ställer till förfogande, sköta den informationsverksamhet och den utbildningsverksamhet som det här handlar om. Det skall ske utan att man skickar räkning till dem man ger information.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Nu är det i och för sig så, att statsrådet inte alltid haft ett fläckfritt förflutet när det gäller försvaret av demokratin. Han har ibland i denna kammare, om än motvilligt, försvarat t.ex. kollektivanslutningen. Men det gläder mig i alla fall att han här klart tar ställning för mötesfriheten. Jag ställde denna fråga därför att det vid några tillfällen har hänt att moderaterna blivit kritiserade för att man har haft ”fräckheten” att arrangera politiska möten på vissa platser i vårt land. Senast gällde det ett möte i Malmö för 14 dagar sedan. Hade det nu varit några enskilda som kritiserat oss, så hade jag inte brytt mig om det. Men nu var det representanter för de s.k. industrifacken nere i Malmö, med ca 25 000 medlemmar. De har t.o.m. skrivit till pressen och varit förargade över att polisen givit tillstånd för moderaterna att arrangera torgmöte på t.ex. Möllevångstorget i Malmö. Till saken hör en liten poäng. Den lilla kollision som uppstod slutade med att det visade sig att de som kritiserade oss hade läst fel. De hade alltså inte rätt att hålla det torgmöte som de sade att de hade tillstånd till. Men vi har nu vant oss vid att man framför allt på den sidan har svårt att läsa. När t.ex. moderata motioner skall tolkas, ser vi att läsoch matematikkunskaperna icke är överdrivna. Vi moderater är självfallet positiva till — och kommer alltid att kämpa för — att vi skall ha mötesfrihet i det här landet. Vilka partier som helst skall ha rätt att arrangera möten i de fall då polisen ger tillstånd härtill. Herr talman! Jag vågar säga att jag skulle skämmas om någon moderat organisation t.ex. hade kritiserat socialdemokraterna därför att de hade ”fräckheten” att arrangera torgmöte på något ställe som man betraktade som moderat mark.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

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Av detta svar framgår väl att man egentligen får underkänna den behandlingstid som nu har förekommit, eftersom behandlingstiden borde vara tre månader — och upp till ett år. Det har alltså i detta fall tagit i stort sett tre och ett halvt år, och fortfarande har inget besked lämnats. I min fråga till bostadsministern har jag uttryckt min och andras förvåning över hur sådana här för en kommun viktiga frågor dras i långbänk inom de statliga förvaltningarna. Besked kommer ofta inte förrän efter påtryckning från berört håll. Detta är inte acceptabelt. En lång och utdragen behandling kan ställa till med mycken oreda för den berörda kommunen, i detta fall för Mölndals kommun. Kommunalpolitikerna i Mölndal kan förstå de svårigheter som är förknippade med ett sådant här ärende och den för många känsliga karaktär som det har, men nog skall man kunna kräva en snabbare behandlingstid av en länsstyrelse eller en regering. Lång behandlingstid innebär bara större problem. Som jag sagt i min fråga förstår vi att ärendet kräver en noggrann genomgång och beredning, men den kan man utföra med bra resultat på betydligt kortare tid i bägge instanserna. Den 21 oktober 1981 överlämnades ärendet till länsstyrelsen för beslut. Det låg sedan där till den 25 maj 1983 utan att egentligen något beslut fattades av länsstyrelsen. Att ligga på ett ärende i ett och ett halvt år utan någon egentlig behandling och utan att man kommer fram till ett beslut är inte acceptabelt. Att regeringen sedan i princip också har visat handlingsförlamning gör inte saken bättre. Kommunen överlämnade ett remissvar till regeringen den 25 april 1984 angående lantmäteriverkets beräkningar. Det är över ett år sedan, och ingenting har sedan officiellt beslutats. Såvitt jag förstår har det alltså förekommit hemliga förhandlingar mellan departement, kommun och intressenter. Man kan då fråga sig när regeringen har tänkt fatta ett beslut i det här ärendet. Någon gång måste man komma fram till en ståndpunkt. Det finns ju i Mölndals kommun fler kommunalpolitiker än de socialdemokratiska som bör få veta något i det här ärendet. Jag fick inte något direkt svar på frågan om bostadsministern anser att länsstyrelsen bör ligga så länge som ett och ett halvt år på ett beslut för att sedan komma fram till att man inte kan fatta något avgörande, varför man i stället hänskjuter beslutsfattandet till regeringen.

Herr talman! Jag är helt på det klara med det som bostadsministern sist sade. Men såvitt jag förstår har man kommit fram till en överenskommelse mellan departementet, bostadsministern och kommunens ledning att man skall avvakta med svaret. Det är mycket tråkigt att ett besked härom inte har kommit fram till de ledande politikerna i det borgerliga blocket i kommunen. När beslutet från bostadsministerns sida nu redan är klart kan jag inte förstå att man inte kan redovisa det, så att alla politiker i kommunen får samma besked.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

Herr talman! Jag får börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag tror att jag vill uttrycka ungdomens missmod när det gäller att få en chans till egen bostad på så sätt att statsrådets svar, såvitt jag kan tolka det, inte förbättrat deras förutsättningar och därmed inte heller minskat ungdomens missmod. Jag beklagar det. Jag hade väntat mig ett mer framåtsyftande svar, och det var också därför jag valde att ställa frågan till Ingvar Carlsson, den s.k. framtidsministern. Den bild som bostadsministern målar upp, med anledning av förslaget från den arbetsgrupp som inom bostadsdepartementet utrett ungdomsboendefrågorna, kan jag inte hålla med om. Visserligen konstaterar bostadsministern att remissvaren inte visat att förslagen beträffande de särskilda bestämmelserna om ungdomsbostäder i hyresoch byggnadslagstiftningen har något egentligt stöd, men samtidigt vill inte statsrådet avfärda denna typ av särlösning utan är i stället positivt inställd till den. För min del vill jag på det bestämdaste avvisa förslaget att det skall skapas särlösningar i hyreslagstiftningen för ungdomar som inte har egen bostad i dag. Det är inte kvarboenderätt som saknas, utan det är så att bostäderna av olika skäl inte räcker till. Att bara tro att det skulle bli fler lägenheter med = Nr 147 sämre boendeskydd är en kvalificerad felbedömning. Det är utan tvivel på det viset att den bostadsbrist som råder i en lång rad av kommuner leder i an ID högre grad till svårigheter för ungdomar än för andra att få sin bostad. Enligt bostadsstyrelsen berör detta cirka en tredjedel av kommunerna som anmält Om ökade möjligatt de har bostadsbrist. I de fallen tror jag inte att det är möjligt att lösa frågan heter för ungdomar med ett sämre hyreskontrakt eller med sämre boendeskydd. I dessa attfåen egen kommuner gäller enbart det faktum att det behöver byggas fler bostäder. Det bostad är först då det kan komma i fråga att ungdomen i högre grad ges möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. I andra kommuner, där bostadsbristen kanske inte är lika påtaglig, visar det sig ändå att just de unga har svårt att få en bostad. Visserligen kan det finnas en rad lediga lägenheter, men dessa är som regel så stora och dyra att de av den anledningen inte är möjliga för ensamstående ungdomar att anta. En inte heller så ovanlig situation är att äldre människor — de behöver inte vara gamla men äldre än ungdomar — bor kvar i lägenheter som egentligen är trångbodda för dem men att de på grund av alltför höga hyror inte har råd, eller anser sig inte ha råd, att flytta till en större lägenhet i exempelvis ett nytt bostadsområde. Problemen är alltså sammanfattningsvis att det byggs för få lägenheter och att hyrorna är för höga. Jag tror vi kan vara överens på den punkten, Hans Gustafsson. Ett annat av de problem som drabbar ungdomen är att när man sanerar försvinner en stor del av lägenheterna, framför allt mindre lägenheter som i många avseenden skulle kunna vara lämpliga för t.ex. ungdomar. I exempelvis Stockholm är det saneringar och privatiseringar som utgör det största hindret, utöver naturligtvis den totala bostadsbristen. Men även s.k. övernattningslägenheter utgör en potential som skulle passa bl.a. ungdom som bor i Stockholm. Det är som regel centralt belägna mindre lägenheter. Genom en lagstiftning mot ett besittningsskydd som innebär att man kan ha dessa lägenheter som enbart övernattningslägenheter skulle man kunna tillföra bostadsbeståndet tusentals lägenheter per år under en lång rad av år. Bostadsministern säger i svaret att arbetsgruppen inom bostadsdepartementet i hög grad har medverkat till att ungdomsboendefrågorna uppmärksammats. Jag kan hålla med om det, men jag tror inte att det räcker att uppmärksamma problem, om man inte samtidigt tar reella initiativ till att göra något åt problemen. Såvitt jag kan finna är det inget sådant uttalande i svaret annat än att det finns en arbetsgrupp och en viss försöksverksamhet med nya former för ungdomsbostäder och ungdomsboende. Det är naturligtvis bra om det kommer att innebära att det byggs fler lägenheter för unga där de kan pröva kollektiva boendeformer och liknande. Men jag tror att vi är överens om att det ändå bara kan bli fråga om en mycket liten del som på detta sätt kan tillföras bostadsbeståndet. Som jag ser det är ett ökat bostadsbyggande och ökade subventioner så att hyrorna blir lägre i förlängningen ändå det enda receptet på att lösa bostadsfrågorna. Jag tror inte att bostadsministern är beredd att gå tillbaka 103 heter för ungdomar att få en egen bostad till den tid då folk inte hade råd att ha en lägenhet för varje familj och då fastighetsägarna fick locka till sig hyresgäster med att de första månaderna eller i vissa fall t.o.m. de första sex månaderna skulle vara hyresfria, för att den vägen avhjälpa bostadsbristen. Det är inte utan att man kommer att tänka på sådant när man läser i dagens tidningar att det finns avtal om experiment i Göteborg där man provar denna typ av lösningar för att fylla en del av Göteborgshems tomma lägenheter. Detta är utformat som specialrabatter för ungdom. Det är naturligtvis bra, men jag kan bara se det som en rent tillfällig lösning. Det vore bättre, tror jag, att hyrorna allmänt sett hade den nivån att lägenheterna inte stod tomma, då det tydligen ändå råder bostadsbrist och ganska stor trångboddhet.

Jag kan nämligen inte se att vi kan lösa problemen på annat sätt. Det vore bra om jag kunde få ett svar på frågan.

Herr talman! Jag vill inte förneka att det naturligtvis har framkommit vissa bra idéer och synpunkter i den här arbetsgruppen, bl.a. beträffande det varierade boendet. Men den kritik som jag gav uttryck för, vilken jag hoppas framkom i mitt anförande, gäller just särlösningar och särskilda bestämmelser beträffande ungdomsbostäderna i hyresoch byggnadslagstiftningen. Jag menar att lösningen inte kan vara att ungdomar skall ha sämre rättigheter när det gäller att få bo kvar i sin bostad än andra — att de har så att säga sämre hyreskontrakt. Detta problem måste man lösa, och fler bostäder måste tillkomma. Jag tror nämligen inte att man får fram fler bostäder bara för att man ger vissa människor sämre hyreskontrakt. När det gäller staten och statens ansvar för bostadsbyggandet är det väl ändå på det viset, Hans Gustafsson, att staten — riksdag och regering — ålägger kommunerna att åstadkomma ett visst bostadsbyggande. Man drar upp vissa planer. Vi minns t.ex. miljonprogrammet. Det var inte några kommunala beslut som ledde fram till det utan det var ett övergripande beslut som låg som grund för miljonprogrammet. Utan tvivel är det bl.a. den typen av initiativ som bottnar i att vi i dag på många håll i landet har en kraftig bostadsbrist. Hans Gustafsson har utan tvivel rätt i att vi i hög grad subventionerar lägenheterna, men det är nödvändigt om bostaden skall vara en social rättighet. Då kan vi naturligtvis inte kasta ut de människor på gatan som inte att få en egen bostad heter för ungdomar att få en egen bostad har råd att bo i lägenheterna. Hans Gustafsson och jag är överens om att den borgerliga politiken skulle leda till att detta blev fallet. Vi har emellertid mötts i finansieringsfrågan när det gäller att ge möjligheter för allmännyttan att hålla nere Hyreshöjningarna för 1984-1985. Det finns utan tvivel problem med det nuvarande finansieringssystemet, och det behövs, som jag ser det, särskilda statliga insatser och bidrag vid sidan av de här åtgärderna inom det nuvarande finansieringssystemet. Dessutom behövs det också på sikt ett nytt finansieringssystem som kan ge billigare pengar till bostadsbyggandet, vilket i sin tur leder till en låg och fast ränta, så att man inte drabbas av den upptrappning som trots allt är ett problem i dessa sammanhang och att man också får längre amorteringstider. Om vi vill se bostaden som en social rättighet, tror jag att vi måste träffas och se över de här frågorna och komma överens i bostadskommittén, där kamrat Tore Claeson är med och arbetar just för den här typen av lösningar. Det finns självfallet mycket att säga, men jag skall bara nämna några saker till som också påverkar den situation som vi i dag har, även om man inte bygger några nya lägenheter. I Stockholm — det ligger naturligtvis nära till hands för mig som stockholmare att ta det som exempel — övergår varje år ungefärligen 2 500 lägenheter till någon typ av bostadsrätt. Det är klart att ungdomen inte har tillgång till dessa lägenheter — givetvis finns det undantagsfall, men jag talar nu om den stora gruppen. Självfallet är det inte särskilt många ungdomar som har möjlighet att få en lägenhet när det i Stockholm är ett så stort antal lägenheter som 2 500 som tas undan till olika slag av bostadsrätt. En hög insats är ju oftast grunden för att man skall kunna skaffa sig en sådan bostad. Det finns också skäl att se över bostadsanvisningslagen. Inte minst här i Stockholm har vi konstaterat hur dåligt denna lag fungerar. Om vi fick en ordentlig bostadsanvisningslag, med tvingande regler, är det klart att en hel del bostäder den vägen i vart fall skulle komma in till den lokala bostadsförmedlingen. På det sättet skulle vi kunna komma åt en del av problemet, även om det bara är en liten del. Vi har redan talat om hyror. Det kanske största problemet när det gäller att få loss mindre lägenheter är nog trots allt att människor som är trångbodda inte har råd att skaffa sig en större lägenhet.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag tydligen uttryckte mig litet oklart när jag talade om vad staten skulle ”ålägga” kommunerna. Självfallet avser jag att staten borde gå in med stimulansåtgärder, precis på samma sätt som skedde när miljonprogrammet genomfördes. Jag tror naturligtvis inte att vi i det nuvarande läget kan råda bot på bostadsbristen inom en mycket snar framtid. Men jag tror inte heller att vi bör slå oss för bröstet och säga att vi är bäst i världen bara därför att vi här i Sverige har ett visst antal lägenheter per tusen invånare. Det är klart att det kan se bra ut med den siffra som nämndes, men de ungdomar och även äldre som behöver en lägenhet eller som vill byta till en annan lägenhet frågar inte i första hand om vi är bäst i världen. De ungdomar det gäller kan inte nöja sig 107 med detta och acceptera att t.ex. bo hemma hos mamma och pappa i kanske ytterligare tio år. De vill ha möjlighet att bilda familj och flytta in i en egen lägenhet. Självfallet ställer jag mig mycket positiv till förändringar av bostadsstödet som innebär att man i avsevärt högre grad än nu omfördelar medel — det behöver alltså inte handla om ”nya pengar” — som i dag går till dem som har stora villor, inte minst genom det mycket generösa avdragssystemet i skattelagstiftningen. Dessa medel borde föras över till hyreshusboendet, och det skulle naturligtvis kunna medverka till att hyrorna kunde sänkas eller åtminstone till att hyreshöjningar kunde undvikas under ett antal år framöver. Det är bra om vi i debatten i dag kunde närma oss en gemensam ståndpunkt när det gäller att föra över medel från egnahemsoch villaboendet. Jag avser då inte vanliga, enklare radhus och liknande, utan större och mera lyxbetonade hus som ligger över den statliga standarden för enoch tvåfamiljsfastigheter. Där finns det som bekant bra många miljarder att hämta, och det vore naturligtvis bra om vi kunde enas om att det är viktigt att ändra på de förhållanden som nu råder, där den som har en stor villa och hög inkomst kan subventionera sitt boende genom att göra stora avdrag.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat industriministern om regeringen kommer att vidta åtgärder för att förhindra privatisering av tunga delar av svensk samhällsägd läkemedelsindustri. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Förhandlingar har under en längre tid pågått mellan Fermenta AB och Procordia AB om ett samgående mellan Fermenta och Procordias dotterbolag KabiVitrum. Några beslut har ännu inte fattats av företagens styrelser. Enligt vad jag erfarit kommer Procordia, om affären kommer till stånd, att få ett avgörande inflytande i den nybildade koncernen. KabiVitrums dotterbolag ACO kommer dock inte att ingå, utan avses bli helägt av Procordia också i fortsättningen. Ledningen och styrelsen för Procordia har ansvar för att företaget drivs i enlighet med av riksdagen beslutade mål för företaget. Några åtgärder från regeringens sida är mot denna bakgrund inte aktuella.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

Några sidor längre fram i denna programskrift står följande: ”Den svenska läkemedelsindustrins verksamhet sammanförs i samhällets regi.” Hur många och långa diskussioner inom arbetarrörelsen har inte föregått denna skrivning! Tanken att profitörerna inte skall tjäna pengar på läkemedel är verkligen djupt förankrad i det svenska folkets breda lager. Är det av denna anledning man nu använder ordet ”samgående” för, såvitt jag kan förstå, en försäljning av KabiVitrum AB till det nyligen börsintroducerade privatföretaget Fermenta, som genom en rad snabba förvärv flyttat fram i tillverkningskedjan främst vad gäller baspenicilliner men även mellanprodukter, aktiva substanser och läkemedel? Kommande bokslut förväntas visa en omsättningsökning på 200 26 och en vinstökning på 250 96. Man skulle kunna säga att det lönar sig att vara sjuk — åtminstone för stora läkemedelsföretag! KabiVitrum är ett offensivt statligt företag med avancerat kunnande inte minst inom det biokemiska området. Man har utvecklat produkter och system av stort värde för behandling av olika allvarliga sjukdomar. Man är när det gäller s.k. tillväxthormon i vissa avseenden ledande. Sådant är det läkemedelsföretag som man tydligen är i färd med att mer eller mindre privatisera. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet, som jag hoppas att han är villig att svara på. Anser statsrådet Roine Carlsson att den svenska läkemedelsindustrin skall vara i samhällets ägo — som målsättningen är i arbetarrörelsens program och som det har sagts i många och långa diskussioner? Eller anser statsrådet att man skall öppna för en privatisering?
Herr talman! Låt mig få hänvisa till det svar som jag har lämnat Sven Henricsson och där det står att om affären kommer till stånd, så kommer Procordia att få ett avgörande inflytande i det nya företaget. Därmed borde rimligtvis alla eventuella farhågor som Sven Henricsson har komma på skam. Det är alltså inte fråga om att privatisera, utan det är fråga om att det statligt ägda företaget Procordia får ett ökat inflytande i läkemedelsindustrin. Därmed har jag också svarat på Sven Henricssons fråga vad jag anser om citatet ur skriften från 1975. Samgåendet är alltså helt i överensstämmelse med den utveckling som finns tecknad i denna skrift.
Herr talman! Detta förefaller ganska dunkelt. Det är dock så att Fermenta enligt vad som har meddelats i olika sammanhang —- inte bara i det pressmeddelande som jag har tagit del av — har uttalat avsikt att köpa KabiVitrum från Procordia. När uttalandet gjordes hette företaget Statsföretag. Jag vet inte varför det skulle behöva byta namn till Procordia. Statsföretag är ju i alla fall ett svenskt ord. Nåväl, det är inte samhället — som jag ser saken — som ökar sitt bestämmande inom läkemedelsindustrin genom den här affären. Det är väl snarast de privata finansintressen som finns i Fermenta som erövrar inflytande över samhällets bestämmande inom läkemedelsindustrin. Förut ägdes ju KabiVitrum av Procordia — dvs. Statsföretag. Nu skall man blanda ihop sig. Genom en nyemission av aktier skall således Fermenta förvärva KabiVitrums aktier. Innebär inte det att man får ett privat inflytande i KabiVitrum? Det finns ju ingenting som tyder på motsatsen — som jag ser det hela. Jag är alltså ännu inte nöjd med det svar jag fått. Jag anser att det är nödvändigt att man klarare säger ifrån, att man säger att man inte är i färd med att släppa in betydande finansiella intressen i den svenska läkemedelsindustrin. Traditionellt anser man ju inom arbetarrörelsen att ett samhällsägande skall eftersträvas när det gäller läkemedelsindustrin.